band med bildan Herr talman! I mitt inledningsanförande redovisade jag att oppositionen det av SSAB 1978 var starkt kritisk när det gällde framför allt tre punkter i den ekonomiska uppgörelsen vid bildandet av SSAB. På två av de punkterna har revisorerna inte haft någon anmärkning att göra. På den tredje punkten, nämligen värderingen av anläggningstillgångarna och då främst TGOJ, har revisorerna ansett att värdet satts för högt. Ändå har revisorerna en något försiktig skrivning. De konstaterar att man väl får förutsätta att uppgörelsen närmast får anses inrymma ett inslag av näringspolitiskt stöd. Det är möjligt att det var orsaken. Orsaken kan också ha varit den att det var rätt besvärligt att åsätta TGOJ-rörelsen ett rätt och riktigt värde när man skulle upprätta avtalet. TGOJ-rörelsen innehöll som bekant en järnväg, som kanske var rätt svår att värdera. Just i det läget, 1978, gick järnvägsrörelsen inte med vinst, det är jag väl medveten om, men bara några år tidigare hade just järnvägen inom TGOJ-rörelsen varit en strålande affär. Jag känner väl till det, eftersom järnvägen i sin nederända, om jag får uttrycka mig så, drar fram genom det län där jag har min hemvist. Om TGOJ-rörelsen hade tillämpat samma frakttaxor för malmtransporterna som SJ gjorde, skulle järnvägen inom TGOJ-rörelsen ha varit en strålande affär även 1978. Det är alltså inte heller alldeles tvärsäkert att den biten av uppgörelsen var så negativ för staten. Detta är nära nog den enda punkt där revisorerna har varit kritiska, men de har även där uttryckt sig med viss försiktighet, och det har funnits anledning att göra det.
Herr talman! Tage Sundkvist fortsätter att gå med hartassen över det här materialet. Det är inget tvivel om att ni reservanter ser mycket mildare på uppgörelsen med Gränges än vad revisorerna gör. De senaste inläggen styrker bara vår uppfattning att frågan bör ha intresse för konstitutionsutskottet vid en granskning av hur den förra regeringen hanterade frågan.

Herr talman! Den flora av statliga stödformer till industrin som vuxit fram under senare år är mycket svåröverskådlig. Det har varit skälet för riksdagens revisorer att göra en omfattande kartläggning av de olika stödåtgärderna. Revisorerna föreslår att riksdagen hos regeringen begär en samlad översyn av industristödet och därutöver vidtar olika samordningsoch reformåtgärder som angivits i åtta klart angivna punkter. Granskningspromemorian, som varit föremål för en omfattande remissbehandling, fick ett genomgående positivt mottagande av såväl LO som TCO. Även Industriförbundet anslöt sig i väsentliga delar till revisorernas förslag. I de åtta punkterna har revisorerna framfört olika förslag och begärt att en samlad översyn bör ske av industristödets administration och utformning i syfte att bl.a. begränsa antalet stödorgan och stödformer, att ett register införs över stödföretagen samt att en ökad samordning och en mer ändamålsenlig strukturering sker av informationen beträffande den internationella ekonomiska, tekniska och handelspolitiska utvecklingen. Vidare föreslås att en förteckning upprättas över viktigare informationskällor i vad avser utvecklingen på dessa områden och att en sammanställning görs ur de förslag som framkommit vid de senaste årens omfattande näringspolitiska utredningsverksamhet. Dessutom behandlas åtgärder för bättre överblick på det handelspolitiska området. Näringsutskottet har i det betänkande som riksdagen nu har att behandla levererat en mer allmänt hållen skrivning och avstått från att mer ingående behandla revisorernas åtta konkreta punkter. Utskottet hänvisar till att vissa initiativ har tagits av olika organ och skriver i sitt yttrande: ”Det bör kunna förutsättas att regeringen utan särskild begäran från riksdagens sida allsidigt överväger industristödets omfattning och utformning.” Det är det svar som utskottet ger på det här arbetet. Ett par motioner, som väckts i dessa frågor, får en liknande behandling. Utskottet föreslår att såväl revisorernas förslag som motionärernas yrkanden stoppas i samma säck och därmed läggs till handlingarna. Detta sätt att behandla en omfattande utredning, som gjorts av revisorerna, verkar en aning bekvämt, och det är med viss förvåning som revisorerna tar del av denna behandlingsordning. Jag vill erinra om, att när riksdagen 1979 beslutade att fackutskotten skulle få tillfällen att ta ställning till de förslag som riksdagens revisorer avsåg att gå vidare med till regeringen, var meningen att utskotten skulle bli delaktiga i granskningsverksamheten och genom att dela med sig av sin sakkunskap ge ökad tyngd åt dessa framställningar till regeringen. Riksdagen var på det klara med att en sådan ordning skulle innebära, som framgick av förra ärendet, en viss fördröjning i behandlingen av de olika förslagen, men ansåg det ändå vara av värde om riksdagen gav uttryck för sin mening. Ingen räknade väl med att vissa utskott rutinmässigt skulle sätta stämpeln ”Till handlingarna” på dessa förslag. Det var absolut inte riksdagens mening med det beslut som togs 1979. Herr talman! Med hänvisning till det anförda kommer ledamöterna i revisionen i händelse av en efterföljande votering att lägga ned sina röster.

Herr talman! Jag förstår av dessa instämmanden från riksdagens revisorer att man anser att näringsutskottet har behandlat den här rapporten med nonchalans. Jag försäkrar dock att det inte varit näringsutskottets avsikt att behandla frågan med någon nonchalans. Det var det inte heller i fråga om det förra ärendet, där vi inte föreslog riksdagen att skriva till regeringen. Orsaken till att vi stannat för ställningstagandet att vi förutsätter att regeringen tar del av detta material utan några särskilda åtgärder från riksdagens sida är att frågan har aktualiserats på andra sätt under tiden. Jag kan hänvisa till att riksdagen begärde en redovisning från regeringen över de industripolitiska stödåtgärderna under våren 1979. Den redovisningen kom den borgerliga regeringen med i september månad i år. I redovisningen redogörs i stort sett för vad som anförts i den rapport som revisorerna har avgivit. Av de åtta åtgärdspunkter som revisorerna har föreslagit har en del tillgodosetts genom verksamhet som redan pågår. Det betyder alltså att åtskilliga aktiviteter har tillgodosett de krav som revisorerna har aktualiserat. När Sture Palm redovisar att de två motionerna i ärendet har fått samma nesliga behandling som revisorernas förslag, finns det kanske anledning att konstatera att de båda motionerna går i var sin riktning. Den ena motionen tyckte att man inte skulle ta särskilt stor hänsyn till vad revisorerna har sagt, under det att den andra motionen underströk deras uttalanden. Vid behandlingen av detta ärende har vi på samma sätt som när det gäller förra ärendet haft i åtanke att den regering som riksdagen nu skall skriva till och anmäla saker och ting till inte är den regering som revisorerna avsåg när de utformade sina förslag. Ett enigt utskott har ansett att det nu inte finns anledning för riksdagen att vidta några särskilda åtgärder. Vi förutsätter att regeringen ändå följer denna fråga.
Herr talman! Bara en kommentar i all korthet. I det förra ärendet förklarade utskottet att revisorerna hade en mycket allmänt hållen skrivning. Det var utskottets skäl för att inte gå in på våra olika punkter. I detta ärende har vi angivit åtta åtgärdspunkter i förhoppning om att våra förslag då kanhända skulle få en mer seriös behandling i utskottet. Men då blir utskottet mycket allmänt i sin behandling av våra förslag. Kammarens ledamöter måste medge att det är en mycket märklig behandling. Det passar inte hur vi än har gjort. Oavsett om vi presterat en allmänt hållen skrivning eller preciserat oss, har det blivit ungefär samma resultat. Våra förslag hamnar bland handlingarna. Vi tycks dock vara överens om att man i fortsättningen inte skall ha denna behandlingsgång. Utskottet skall väl ha en mening om det material som vi lägger fram. Förfar man på det här sättet, blir det något av ett goddag-yxskaft.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig hur regeringen ser på den roll småjordbruken tillsammans med andra näringar — skog, turism m.m. — spelar som underlag för försörjning och sysselsättning liksom service i glesoch mellanbygder. Jag anser att jordbruket i kombination med andra näringar spelar en betydelsefull roll när det gäller att skapa förutsättningar för sysselsättning och boende i våra glesbygder. I dagarna tillsätter regeringen en utredning om den livsmedelspolitik vi skall ha i framtiden. I direktiven understryks bl.a. att utredningen skall ta hänsyn till den betydelsefulla roll jordbruket spelar för att skapa arbetstillfällen i bygder där annan sysselsättning ofta är svår att uppnå.

Herr talman! Jag ber först att få tacka jordbruksministern för svaret. Jag vill gärna säga att jag ser en del positivt i svaret. I stora delar av vårt land har vi arbetslöshet. Detta gäller inte minst Värmland. De bygder som drabbas hårdast är skogsoch mellanbygderna, med andra ord glesbygderna. Jordbruk med binäringar, inkl. skogsbruket, har i glesbygderna varit av stort värde för att ge sysselsättning och utkomst. Den hårda rationaliseringsprocess som har drivits har friställt många. På senare år har emellertid denna utveckling kunnat dämpas något tack vare det särskilda glesbygdsstöd som har satts in för att skapa kombinationsmöjligheter. — ” Detta stöd har på många håll varit till stor nytta och skapat passande näringsfång i glesbygden. Enligt min uppfattning finns det stora möjligheter att gå vidare, om bara viljan från statsmakternas sida är god. Diskussionerna om överskottet av jordbruksprodukter liksom debatten om en ny jordbruksutredning har dock föranlett oro. Inte minst LO ordföranden Stig Malms inlägg har bidragit till denna oro. Han gick ju i ett tal den 8 november till frontalangrepp såväl mot 1977 års jordbrukspolitiska beslut som mot jordbrukarna och deras rättmätiga krav på en inkomst som kan jämföras med likvärdiga gruppers. Speciellt retade Malm många när han sade ”att det inte borde gå att bedriva jordbruksverksamhet av den här omfattningen av rena terapiskäl”. Jag beklagar, med hänsyn till Malms ställning, att han uttryckt sig så mot en grupp människor som har varit vana att klara sig själva och som med enkla medel har arbetat för att producera och göra rätt för sig. Jag utgår ifrån att jordbruksministern inte delar Malms uppfattning. I annat fall skulle det vara illa. Att producera livsmedel när många svälter och ropar efter mat borde inte betecknas som terapi — det vill jag klart och tydligt ha sagt. Det torde inte heller vara fel att producera och sälja livsmedel när vi i det här landet har ett underskott i bytesbalansen på över 20 miljarder kronor, även om försäljningen i något fall skulle ske till låga priser. Men Malm vill tydligen åt småjordbrukarna. Småjordbruket håller bygden öppen. Ur naturvårdsoch miljösynpunkt är en öppen bygd en plusfaktor av stor betydelse. Enligt min åsikt är småbruken en närande faktor, som man bör uppmuntra och stödja. Det görs också på många håll i världen. Jag har därför frågat jordbruksministern hur han ser på småbrukens roll i berörda hänseenden. Jordbruksministern delar min uppfattning när det gäller jordbruket och möjligheten till kombinationer med andra näringar eller arbeten, och detta är bra. Men frågan är om man tänker sätta krokben för småbruket — inte minst med tanke på Stig Malms resonemang. Där kommer också risken in i bilden när det gäller den nya utredningen om livsmedelspolitiken. Även om jordbruksministern säger att utredningen enligt direktiven skall ta hänsyn till den betydelsefulla roll som jordbruket spelar för att skapa sysselsättningstillfällen i bygder där annan sysselsättning ofta är svår att uppnå, funderar man på hur det skall bli — inte minst i anledning av Stig Malms uttalande. Svaret på denna interpellation låter bra och lugnande. Men jag vill fråga: Om en neddragning skall ske inom jordbruket och jordbruksproduktionen, var skall jordbruk läggas ner? Och vilka jordbruk är det som idkar terapiverksamhet? Det skulle vara bra att få svar på dessa frågor. Om man beskyller en människa eller en grupp människor för någonting skall man också precisera sig och säga vad det egentligen är fråga om. Några måste vara utpekade. Man kan naturligtvis säga att konsumentens kostnader för maten är höga, och därför är det svårt att klara dessa utgifter för stora familjer med små inkomster. Jag förstår det mycket väl. Men detta är inte jordbrukarens fel. Detta upptäcker man om man penetrerar frågan, men det har väl människorna inte gjort så mycket. Bönderna är inte boven i detta drama. Först och främst bör det påpekas att maten i Sverige inte är dyr i jämförelse med i andra länder. Vi hör till dem som har de lägsta matpriserna i världen.

Man kan göra den reflexionen, att om bonden gjorde hela sin insats gratis skulle effekten på konsumentpriset bli ytterst ringa. Den del av jordbruket som inte har, som många vill påstå, en rationell drift, är väldigt liten. Men om den nu finns där berör det ändå dessa människors inkomster, och de får själva lida för att de inte har en rationell drift. De får själva bära den bördan — det är inte konsumenten som tar den. Jordbruksreglerade livsmedel subventioneras med 3 miljarder kronor men beskattas med 7,8 miljarder. Hotet är givetvis en överproduktion av jordbruksvaror i vårt land. Då skall vi i detta sammanhang komma ihåg att jordbrukarna inte har kunnat ta ut vad de är berättigade till. Men vi skulle faktiskt haft ett mindre överskott om vi hade fått igenom den etableringskontroll som vi från centerns sida har arbetat för. Vi vet också att både socialdemokraterna och moderaterna gick emot oss i detta fall. LO har motsatt sig detta bl.a. av sysselsättningsskäl. Det är faktiskt viktigt att påpeka detta i sammanhanget, därför att om man vill se jordbruket, enkannerligen småbruket, skall man i det också se den sysselsättning som det kan ge. Från jordbrukets sida har man också ställt upp för att nedbringa kostnaderna på olika sätt med olika åtgärder. Jag skulle gärna vilja ställa en försiktig fråga till jordbruksministern, om inte han och hans parti skall ta under övervägande och pröva inställningen och åstadkomma en etableringskontroll. Det är ändå stordriften, matfabrikerna, som åstadkommer överproduktionen. Jordbruksministern måste förstå att Stig Malms angrepp givit upphov till oro. Jag vill säga att det är horribelt att försöka vidta åtgärder mot en så liten grupp som jordbrukarna numera är — i synnerhet den grupp som skulle ”idka jordbruk som terapi”. För våra skogsoch mellanbygder kan vi konstatera att andra näringar kan ge sysselsättning. Socialdemokraterna har lovat arbete åt alla, och jag vill sluta med att fråga: Kommer det att gälla även de människor som jag här berört?

Herr talman! Jag uppfattade interpellationen så, att Bertil Jonasson speciellt ville fråga mig hur vi i regeringen ser på den roll småjordbruket tillsammans med andra näringar — skog, turism m.m. — spelar som underlag för försörjning och sysselsättning liksom service i glesoch mellanbygd. Jag har svarat på den frågan, och jag finner inte skäl att nu vidga debatten till att omfatta även frågan om hela vår livsmedelsförsörjning. Vi har nyligen haft en sådan debatt här i kammaren, och jag vill gärna hänvisa till den. Jag redovisade då hur vi ser på situationen på livsmedelsområdet i stort. I den mån som Bertil Jonasson har känt speciell oro för hur vi skulle se på småjordbrukets roll i det sammanhang som han åberopar i interpellationen har han fått besked i mitt svar. Där har jag understrukit att vi fuller väl inser attsmåjordbruket i glesbygder spelar en betydelsefull roll i kombination med andra näringar för att vi i dessa bygder skall kunna behålla det befolkningsunderlag som vi från olika synpunkter finner det angeläget att ha. Därför kommer vi i direktiven till utredningen om vår livsmedelsförsörjning att uttala att hänsyn måste tas till den betydelsefulla roll som vi menar att jordbruksnäringen spelar i dessa bygder. Bertil Jonasson ställde ytterligare en fråga. Den gällde huruvida vi skulle kunna tänka oss att använda etableringskontroll som ett av instrumenten för att komma till rätta med den överskottsproduktion som alla — jag har uppfattat det så — hyser bekymmer för i dag. I det stycket har vi sagt, när vi gått ut och redovisat våra synpunkter, att vi förutsätter att jordbrukarna själva skall ta sitt ansvar — jag har ett intryck av att de också är inställda på det —för att medverka till en produktionsanpassning. Men vi förstår också att det kan bli nödvändigt med vissa insatser från samhällets sida för att stödja sådana åtgärder. Vi är beredda att förutsättningslöst från såväl jordbrukets som konsumenternas synpunkter pröva vad en etableringskontroll i någon form skulle kunna innebära i sammanhanget.

Herr talman! Jag förstår jordbruksministern till fullo, när han inte vill gå in på hela problematiken om jordbrukspolitiken. Jag hade tyvärr inte möjlighet att vara närvarande i riksdagen när den frågan diskuterades, men jag har läst protokollet från den debatten och följt resonemanget. Inte heller jag villi dag gå in på den delen. Eftersom Stig Malms uttalande ändå icke rimligen kan uppfattas på annat sätt hos jordbrukarkåren än att det är de mindre jordbruken som skulle vara mest ineffektiva, är det klart att oron har blivit speciellt stor hos den gruppen jordbrukare. Men jag tycker att det är en ganska stor skillnad på det resonemang som jordbruksministern för och det resonemang som Stig Malm har fört för sin del. Men han kan ju rimligen inte vara insatt i förhållandena, och därför ser jag det som positivt att jordbruksministern nu säger, för andra gången, att han inser att småbruken i de här trakterna har en stor betydelse. För det är precis vad de har. Det är också detta jag har velat ta upp när jag har gjort jämförelser med jordbruksproduktionen i dess helhet. Vad de små jordbruken producerar kan ändå inte vara de stora mängderna. Varför skulle det vara just deras produktion som utgör överskottet? Jag vill se djurfabrikerna och sådant som det mest onödiga tillskottet — om vi säger så — som förorsakar en överproduktion. Det är en betydligt större bov i dramat än de mindre jordbruken, de som skulle utöva ”terapiverksamhet”. Jag måste säga att när man ser på samhället som det är i dag med den rätt stora arbetslöshet som råder, kan man inte konstatera en så förfärligt hög effektivitet. Jag tror för min del att det finns många andra företag och allmänna inrättningar av olika slag där rationaliteten ingalunda är större än inom det mindre jordbruket. Jag vet hur jordbrukarna får jobba, med hårt arbete under långa dagar och under hårda betingelser på olika sätt. De kan naturligtvis hålla igen vissa dagar — visst gör de så — men det går inte att hålla på så jämt. Men ser man till helhetsbilden, är jordbrukarna inte ineffektiva i detta avseende. När man hör tal om terapiverksamhet, gör det ont i ett bondehjärta och i ett småbrukarhjärta. Man vet ju hur alla dessa småjordbrukare, deras hustrur och deras barn har fått lägga ner hårt arbete för en liten ersättning. Men de har dragit sig fram på det, aldrig legat samhället till last, och det har ofta skapat fina människor, till stort gagn för vårt samhälle. Jag hävdar med andra ord att denna grupp, inte minst de mindre jordbrukarna, har dragit sitt strå till stacken. Till sist vill jag bara uttala den förhoppningen att man skall kunna klara av de här frågorna genom en etableringskontroll. Den skulle ha kommit tidigare, så hade vi inte varit i den nuvarande situationen. Men det är bättre sent än aldrig. Jordbruksministern säger ju att den möjligheten väl kommer att prövas i ett sådant nytt sammanhang. Då får vi se hur det kan bli. Herr talman! Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det svar som jag i dag har fått. Jag är helt införstådd med de svårigheter som är förknippade med svenskundervisningen för invandrare. Jag är också på det klara med de problem som fanns i Först och främst kan det finnas anledning att understryka att det råder en bred enighet och samsyn när det gäller att förverkliga målen för den svenska invandrarpolitiken och utbildningen i svenska för invandrare. SFI-kommittén, som tillsattes 1978, hade i uppgift att göra en översyn av svenskundervisningen för invandrare. År 1981 lades det fram ett betänkande från nämnda kommitté med överväganden och förslag. I kommittén var man enig om att alla vuxna invandrare snarast efter invandringen skall ha rätt till utbildning i svenska med studiestöd, att samhället skall ha skyldighet att sörja för att vuxna invandrare får SFlI-utbildning samt att SFI-utbildningen bör inordnas i ett enhetligt system. Det har varit en något förvirrad situation i undervisningen i vad det gäller organisation och huvudmannaskap samt vilket krav man skall ställa på undervisningen. Vi har haft en femtonårig försöksverksamhet. Den har hittills haft olika inriktning, uppläggning och finansiering beroende på vilka invandrargrupper som är aktuella. Det kan då gälla anställda, arbetslösa, flyktingar, hemarbetande och högskolestuderande. Denna indelning har alltså lett till att vi fått ett stort antal studieanordnare som var och en har olika mål och syften för sin verksamhet, vilket givetvis har förorsakat svårigheter för både studieförbund och AMU. Kommittén enades om en del krav på organisationen av SFI. Bl. a. ansåg kommittén att man måste samordna resurserna, underlätta övergången från SFI till annan utbildning och kunna möta varierande behov. Kommittén sade också att kontakter med andra organ och intressenter är nödvändiga, att det är viktigt med en tidig utbildningsstart samt att man måste se över de studiesociala villkoren. Kommittén övervägde olika organsatoriska alternativ när det gällde huvudmannaskapet, nämligen nuvarande organisation, studieförbunden, staten samt kommunen. Till slut stannade kommitténs majoritet för att föreslå KOMVUX som huvudman. Eftersom det ännu inte har lagts fram någon propositionen för detta område och det i dag är många som är berörda av ett besked och som går och väntar för att få klarhet i hur en framtida organisation skall se ut, är det angeläget att man från regeringens sida tar tag i de här problemen. Därför, herr talman, vill jag ställa en naturlig följdfråga, trots att statsrådet isitt svar sagt att man så snart det är möjligt skall redovisa resultatet: När tror invandrarministern att det kan ges ett definitivt besked i dessa frågor?

samhet Herr talman! Jag tror att vi är ganska överens om hur viktig denna fråga är både för dem som skall samordna och för invandrarna. Vi kan inte ställa krav på våra invandrare förrän vi vet att de har lärt sig svenska. Då blir det givetvis betydligt enklare för dem att sätta sig in i den samhällsordning vi har i detta land. Det finns inte så mycket mer att tillägga. Jag tror att vi är överens om att det gäller att få fram ett besked så fort som möjligt för att kunna få detta att fungera både för invandrarna och för oss här i samhället.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig när tillfredsställande rutiner för revision och uppföljning av arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet kan komma till stånd. Arbetsmarknadsstyrelsens revisionskontor skiljer sig inte i något väsentligt avseende från revisionskontor på andra myndigheter. Detta innebär att kontoret i huvudsak ägnar sig åt redovisningsrevision. Förvaltningsrevision bedrivs av riksrevisionsverket, som också utövar tillsyn över revisionskontoret. Redovisningsrevision av arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet följer samma principer som annan modern redovisningsrevision. När det gäller de anmärkningar som revisionskontoret gjort på arbetsmarknadsstyrelsens interna kontroll av vissa utbetalningar, har de medfört att arbetsmarknadsstyrelsen vidtagit åtgärder för att rätta till detta. Vidare omprövas f. n. redovisningsrevisionens organisation. Riksrevisionsverket har föreslagit att revisionskontoret på arbetsmarknadsstyrelsen skall uppgå i bostadsstyrelsens motsvarande kontor samt att detta skall erhålla bättre resurser än vad dessa båda revisionskontor har i dag. Organisationsförslaget prövas f. n. inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. 15 Arbetsmarknadsverket är en av de största statliga verksamheterna mätt både i pengar och i anställd personal. Under hela 1970-talet och under åren in på 1980-talet har verksamheten vuxit kraftigt. Fler och fler av skattebetalarnas inbetalade kronor rinner in i AMS stora budget. Fler och fler människor är för sin trygghet beroende av hur väl och hur effektivt AMS använder de resurser som riksdagen ställer till verkets förfogande för att uppfylla målen i arbetsmarknadspolitiken. Under detta budgetår beräknas ca 17 miljarder kronor användas av AMS. Det är likvärdigt med ca 4 000 kr. per sysselsatt person i Sverige eller ungefär 10 26 av statens samlade skatteinkomster. AMS är således stort i många avseenden. Men hur effektivt och rationellt är AMS? Används alla dessa skattekronor på bästa möjliga sätt? Vid en genomgång av de källor som kan ge svar på dessa frågor för en person som står utanför AMS finns det anledning att sätta många frågetecken. Både AMS internrevision och riksräkenskapsverkets arbete inom AMS under de senare åren visar på uppenbara och anmärkningsvärda brister i AMS sätt att förvalta de pengar som riksdagen ställer till förfogande. Detta förhållande är anmärkningsvärt i dagens hårt ansträngda statsfinansiella läge. Herr talman! Jag skall ge några exempel. Under 1979 riktade riksrevisionsverket kritik mot handläggningen och uppföljningen av länsarbetsnämndernas företagsinriktade stödverksamhet. Man kritiserade beslutsunderlag, uppföljning och utbetalningskontroll. Man betecknade de då befintliga rutinerna som bristfälliga. Under 1981 har vid flera tillfällen bristerna i revision och kontroll uppmärksammats både av AMS internrevision och av riksrevisionsverket.

Avslutnigsvis, herr talman, vill jag säga att det måste vara anmärkningsvärt att arbetsmarknadsministern lämnat ett så pass tunt svar, när det ändå är så, att AMS internrevision vid flera tillfällen har konstaterat att man på grund av brist på resurser inte har någon praktisk möjlighet att fullgöra det uppdrag som man är satt att fullgöra. Man har inte heller fått något tillskott i dessa resurser trots den upprepade kritiken. Min fråga till Anna-Greta Leijon: När och hur kommer dessa brister att rättas till?

Herr talman! Man kan naturligtvis mäta arbetsmarknadsverkets effektivitet på många olika sätt. Ett sätt att mäta verkets effektivitet är att se hur det lyckats med att vara flexibelt i sin verksamhet. Det förhållandet att arbetsmarknadsverket nu på tre månader har kunnat öka antalet människor i beredskapsarbeten till totalt 45 000 personer tycker jag är ett gott mått på effektivitet av det slaget. Det skall vi vara glada för i det läge som vi har f. n. med en mycket stor arbetslöshet. Om verket inte hade varit effektivt på det Nr 48 här området, hade den öppna arbetslösheten i dag varit betydligt större än Måndagen de den är. Detta får naturligtvis inte innebära att man inte också måste vara 13 december 1982 mycket noga med vartenda papper och varenda verifikation på vad man ger ut. Revisionen av arbetsmarknadsverkets verksamhet sker, liksom på alla andra myndigheter, normalt genom en granskning av ett urval transaktioner. Man har alltså inte någon heltäckande revision i den meningen att samtliga transaktioner granskas. Jag tror inte att den statliga revisionsverksamheten i det avseendet avviker från annan modern revisionsverksamhet, från den revision som sker inom näringslivet. Det har, som Bengt Wittbom säger, framförts vissa anmärkningar, bl.a. mot beredskapsarbeten, i den rapport som lämnades i samband med revisionsberättelsen i slutet avnovember. Men redan i december månad samma år anmodades länsarbetsnämnderna genom en skrivelse från AMS att intensifiera sin granskning av underlaget. I den revisionsberättelse som alldeles nyligen avlämnats finns inte heller någon ytterligare anmärkning på det här området. Bengt Wittbom är mycket upprörd och frågar: När blir det bättre ordning? När får man bättre resurser? Jag tycker det är litet märkligt att Bengt Wittbom inte har ställt de frågorna tidigare till den borgerliga regeringen. Det är ju så, som Bengt Wittbom säger, att detta inte är någonting alldeles nytt. Vi håller på med ett arbete inom regeringskansliet, som jag ber att få återkomma till och beskriva närmare i nästa replik.
Herr talman! Problemet är inte så enkelt. Det är inte bara så att internrevisionskontorets och riksrevisionsverkets verksamhet har resulterat i vissa smärre anmärkningar rörande utbetalningar av medel för ffträmmande beredskapsarbeten. På samtliga stora verksamhetsområden inom verket har det gjorts allvarliga påpekanden i de rapporter som RRV har gjort i de två revisionsskrivelser som jag har haft tillgång till. Det gäller det företagsinriktade stödet, arbetsmarknadsutbildningen, beredskapsarbeten i fträmmande regi och arbetsförmedlingen. Det är anmärkningsvärt! Internrevisionsenheten på AMS, Anna-Greta Leijon, fungerar inte som i det privata näringslivet. Det är jag alldeles övertygad om. Det är anmärkningsvärt att chefen för denna enhet skriver i revisionsrapporten för 1980/81: ”I övrigt gör revisionsinsatsernas begränsning såväl beträffande verksamhetsgrenar som antalet myndigheter att jag saknar underlag för en välgrundad uppfattning om årets redovisning i dess helhet. På grund härav anser jag mig förhindrad att i en revisionsberättelse uttala mig om årets redovisning i dess helhet.” I den kommande rapporten är han inte fullt så hård, och kritiken är något mer inlindad. Men han har ju inte fått några större resurser till sitt förfogande, möjligtvis en knäpp på näsan från verksledningen för att han var så tuff i den föregående rapporten, vad vet jag. Men han skriver ändå: ”Med 17 reservation för den osäkerhet som följer av granskningens begränsade omfattning är årets bokslut enligt min uppfattning rättvisande.” Detta är anmärkningsvärt, Anna-Greta Leijon. Därför krävs ett snabbt besked från arbetsmarknadsministern om när vi får en fullgod, kvalitativt och kvantitativt, revision av de 15-17 miljarder kronor som varje år hanteras av AMS. Det är ett krav från Sveriges skattebetalare, och det är också ett krav från moderata samlingspartiet.

Herr talman! Jag vet inte i vilken egenskap Bengt Wittbom känner sig ha särskild anledning att tala för Sveriges skattebetalare. Jag kan bara konstatera att det är lustigt att han inte hade anledning att göra det så länge vi hade en borgerlig regering. Den här frågan är inte ny. Det förhåller sig precis så som Bengt Wittbom läste upp i en mening. Det är inte alla områden som omfattas av granskningen. Områden som inte har blivit föremål för granskning nu är kontant stöd vid arbetslöshet, yrkesinriktad rehabilitering, verkets kostnader för löner, personalutbildning och databehandling. Det var inte det jag talade om förut, men i denna betydelse kan man säga att revisionen har varit begränsad och att den inte är tillfredsställande. Därför vidtas också fortlöpande åtgärder för att förbättra läget. Ett led i det arbetet är den organisationsöversyn av revisionskontorens verksamhet som har gjorts på RRV:s uppdrag och som jag sade förut att regeringen f. n. överväger. Det kommer alltså i budgetpropositionen att lämnas förslag på grundval av detta. Det är så snabbt som den nuvarande regeringen har kunnat agera och handskas med dessa frågor. Om det tidigare har varit försummelser har det alltså varit andra regeringar som fått bära ansvaret. Det är lite märkligt att Bengt Wittbom inte ansåg sig behöva tala å skattebetalarnas vägnar under den tiden.
Herr talman! Ingen regering skall frånsvära sig ansvaret i denna fråga. Det ärinte det det handlar om. Vad det handlar om är bara att samtliga revisioner som är gjorda sedan 1979 av riksrevisionsverket och AMS internrevision pekar på uppenbara brister. Då måste det vidtas åtgärder.
I ett interpellationssvar måndagen den 22 november hävdade utrikesministern, att en intervju i Svenska Dagbladet den 25 oktober ”inte korrekt avspeglade ambassadör Theorins åsikter ——--”. I debatten i anslutning till interpellationen hävdade ambassadör Theorin själv, att hon varken läst eller godkänt intervjun i dess slutgiltiga utformning. Hon hävdade dessutom, att hon anser det felaktigt att ge intervjuer till journalister som tidigare varit informationssekreterare i regeringskansliet.
Jag vill bara informera Anna-Greta Leijon om att moderata samlingspartiet tidigare har — också när vi satt i den tidigare regeringen och när vi var i oppositionsställning fast det var borgerlig majoritet — krävt en annan ordning på detta område. Vi har väl stått i den främsta frontlinjen i vad det gäller att se till att få i gång en översyn av AMS organisation etc. Förslag i budgeten, säger Anna-Greta Leijon.
Svenska Dagbladet har den 23 november publicerat de ändringar som ambassadör Theorin själv gjort i den intervju som publicerades den 25 oktober. Där framgår, att ambassadören haft tillfälle att granska och korrigera samtliga de uttalanden hon gjort i intervjun. SvD har, enligt dessa uppgifter, publicerat ambassadörens uttalanden i den exakta och ordagranna form de gavs genom ambassadörens egna rättelser. Enligt uppgift har SvD dessutom tillställt utrikesdepartementet en fullständig utskrift av den bandupptagning från intervjun som finns bevarad.
Ja visst, vi får lov att respektera det, men min fråga är: Tror arbetsmarknadsministern att det räcker med att slå ihop två revisionsavdelningar och kanske plussa på någon extra tjänst för att klara problemen? Pekar inte riksrevisionsverkets omfattande kritik och internrevisionens kritik på att det kanske måste sättas in kraftinsatser för att få ordning på det här?

Herr talman! Carl Bildt har ställt följande fråga till mig: Vilka slutsatser är utrikesministern beredd att dra med anledning av de uppgifter som nu framkommit om att ambassadör Theorin lämnat riksdagen — och av allt att döma även utrikesministern — i grunden felaktig information om sitt ansvar för de uttalanden av henne som refererades i Svenska Dagbladet den 25 oktober 1982? I det interpellationssvar som jag lämnade här i kammaren den 22 november redovisade jag regeringens syn på frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Under den efterföljande debatten framfördes ytterligare klarlägganden av regeringens politik i zonfrågan genom de inlägg som gjordes av ordföranden i nedrustningsdelegationen, ambassadör Maj Britt Theorin. Såväl av mitt svar som av fru Theorins inlägg framgår att inga meningsskiljaktigheter föreligger mellan Maj Britt Theorin och regeringen när det gäller kärnvapenfri zon i Norden. I vad mån det finns skiljaktiga meningar mellan fru Theorin och Svenska Dagbladets journalist är en fråga som inte kan klaras av genom en diskussion i riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Jag vill också tacka honom för att han kunde göra en sådan omdisponering av sin tid att det blev möjligt för honom att lämna svaret innan riksdagen skiljs före julhelgen. Historien om ambassadören Theorins uttalande i Svenska Dagbladet den 25 oktober har nu gått en del olika vändor, och det finns ju tyvärr starka skäl för att så har varit fallet. Det första skälet är det rent sakliga, och det berörde utrikesministern i sitt uttalande. Den frågan, om hur hon ställde centrala begrepp i svensk utrikespolitik på huvudet den 25 oktober, diskuterade vi i den omfattande debatten i denna kammare den 22 november, och den skall jag inte återkomma till nu. Det andra skälet till uppmärksamheten, och det är det som dagens debatt handlar om, är närmast etiskt. Det rör hederligheten i politiken, och det rör grunderna för umgänget mellan politiker, makthavare och massmedia av olika slag. Det som ambassadören gjorde var att i denna kammare hävda att intervjun icke återspeglade hennes åsikter. Hon hävdade att hon varken läst eller godkänt intervjun i dess slutliga utformning. Sanningen är, som utrikesministern vid det här laget torde vara väl medveten om, en annan. Intervjun spelades in på band. Från detta band togs ambassadörens uttalanden. Dessa uttalanden underställdes sedan ambassadören för att ge henne möjlighet att korrigera dem. Hon inkom med rättelser av sina egna uttalanden, och dessa rättelser av hennes uttalanden beaktades och publicerades in i minsta detalj. Såvitt jag kan förstå gällde det också fall där hon kom med ännu mera sensationella uttalanden, bl.a. om en minizon, men som hon vid närmare och ganska klok eftertanke inte ville stå fast vid. Etablerade fakta i affären är således att samtliga de uttalanden hon kom med i intervjun den 25 oktober hade hon själv godkänt. Hon är talesman för regeringens politik. Utrikesministern ställde sig i debatten i denna kammare och i sitt svar bakom att hon inte hade blivit korrekt återgiven. Får jag därför rikta till utrikesministern den fråga som jag ställde ursprungligen och som han inte har besvarat: Står utrikesministern fast vid sitt eget uttalande i interpellationssvaret den 22 november, att intervjun icke återspeglade ambassadörens åsikter? Hon kan sedermera ha korrigerat sig på en eller annan punkt, men hon och utrikesministern hävdade de facto att honinte hade sagt det som det stod i intervjun att hon hade sagt, och detta var en avgörande punkt i riksdagens debatt den 22 november och är därmed en avgörande punkt för riksdagen att debattera även i fortsättningen. Står utrikesministern fast vid sitt eget uttalande den 22 november att intervjun icke återspeglade ambassadörens åsikter?

Herr talman! Jag vill meddela att Jörn Svenssons interpellation 1982/83:36 om säkerheten inom den militära luftfarten inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med Jörn Svensson om att interpellationen besvaras av tillträdande försvarsministern Anders Thunborg vid en senare tidpunkt som de kommer överens om.

under tiden fram till dess ansvaret för den lokala och regionala trafiken tas Nr 48 över av länshuvudmannen. Som framgår av Kenth Skårviks fråga är Måndagen de busstrafiken f. n. omfattande. Uppläggningen av trafiken, sedan huvudman 13 december 1982 nen tagit över ansvaret för den lokala och regionala trafiken i regionen, blir enligt regeringsbeslutet beroende av huvudmannens överväganden. Beslutet utgör inget hinder för huvudmannen att genom entreprenadförfarande med SJ ombesörja trafiken på järnväg.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Jag hade kanske inte väntat något svar i större omfattning än som nu blivit fallet. Det är en fråga som det har arbetats med vid många tillfällen och av många personer. Persontrafiken på nämnda bandel lades ner kring månadsskiftet september-oktober 1981. Motiveringen var att banan skulle rustas upp med bl.a. AMS-medel på ca 10 milj.kr. samt lika mycket från SJ. Så håller nu också på att ske, vad jag har erfarit. Under 1983 skall alltså bandelens öde avgöras. Många invånare omkring denna bandel samt kommunoch rikspolitiker har under många år lagt ner mycket kraft på att få ett klart besked om hur det skall bli med deras bandel och om persontrafiken skall få fortsätta att fungera. Bandelen har ett gott underlag för att även i fortsättningen få ha kvar sin status som järnväg med persontrafik — detta inte bara med tanke på den ordinarie trafiken utan kanske också med tanke på den förhöjning av kollektivt åkande som ofta blir fallet i samband med sommarmånadernas ökande boende i dessa trakter. Banan är också elektrifierad, vilket givetvis är en stor fördel ur energisynpunkt och i miljöhänseende jämfört med den busstrafik som är insatt som ersättning och som belastar de förut hårt trafikerade vägarna. Givetvis betyder det oerhört mycket för de kommuner som berörs av denna bandel att inte bara godstrafiken utan också persontrafiken fungerar väl, så att invånarna känner att det är motiverat att åka kollektivt. För det är ju trots allt detta vi vill att de skall göra i så stor utsträckning som möjligt. Det finns i dag mindre typer av motorvagnar som man mycket väl skulle kunna använda, för att vid de tillfällen på dagen när trafiken är som störst kunna komplettera dem med några vagnar. Upprustningen och förbättringsarbetena innebär, vad vi kan förstå, att banan skall tillåta en hastighet på 70 km/timme. Med en viss förbättring av doseringen av banan skulle man lätt, enligt vad jag inhämtat, kunna öka hastigheten till 90 km/timme vid 20 tons axeltryck. för persontrafik, även om beslutet ligger på en annan huvudman?
Herr talman! Som jag sade i mitt svar ligger det på huvudmannen att nu överta ansvaret för trafiken, träffa överenskommelse och välja det transportsätt som anses vara lämpligast, buss eller SJ. Det är således inte min sak att avgöra på vilket sätt huvudmannen skall hantera frågan fortsättningsvis.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag förstår att det är svårt att ge exakta besked, eftersom beslutandet ligger på en annan huvudman än regeringen i detta avseende. Med tanke på hur viktigt det egentligen är att få våra järnvägar att fungera, speciellt som vi lägger ned så mycket pengar som vi nu gör på att rusta upp en järnväg, är det nödvändigt att man försöker använda banan inte bara för godstrafik utan även för persontrafik. Jag tror att många människor där runt om skulle vara tacksamma om de fick behålla banan. Frågan är mycket viktig också i miljöhänseende. Vi bör tänka på att banan ju redan är elektrifierad.

Herr talman! Mot bakgrund av att regeringen den 11 november i år har avslagit en ansökan om koncession för trafik mellan Klintehamn och Grankullavik har Barbro Nilsson frågat mig dels om jag vill redogöra för skälen till avslagsbeslutet, dels om jag är beredd att ompröva beslutet. Regeringen fattade sitt beslut efter sedvanlig handläggning, som bl.a. omfattade remisser till transportrådet, Gotlandsbolaget och berörda länsstyrelser. Regeringen har att pröva koncessionsansökan enligt lagen om linjesjöfart på Gotland. I 3 § i lagen sägs: ”Tillstånd får meddelas endast för sjöfart som kan anses vara till nytta för näringslivet och befolkningen på Gotland och som är behövlig från allmän synpunkt. För tillstånd krävs att den som skall bedriva sjöfarten har personella, ekonomiska och tekniska förutsättningar att driva verksamheten på ett företagsekonomiskt tillfredsställande sätt och så att kraven på god transportförsörjning tillgodoses.” Vid sin prövning av ärendet fann regeringen att dessa villkor inte kunde anses uppfyllda. Den sökande har den 17 november i år inkommit med en ny ansökan om koncession. Regeringen kommer inom kort att behandla detta ärende.

Nr 48 Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min Måndagen de fråga, även om jag tycker att det inte var särskilt positivt. 13 december 1982 Det är så att linjesjöfart bedrevs mellan Gotland och Öland åren 1959-1980 av Gotlandsbolaget, alltså i över 20 år. Detta har inneburit bl.a. att Klintehamn och Grankullavik blivit viktiga serviceorter. Hamnar och på trafik mellan parkeringsplatser har rustats upp, vilket har kostat mycket pengar. Det har — Klintehamn på inneburit att glesbygdsbutiker kunnat leva vidare. Gotland är ett utpräglat — Gotland och låglönelän, och därför betyder de extra inkomster som turismen ger mycket — Grankullavik på för människorna på vår ö. Öland År 1982 bedrevs ingen persontrafik mellan öarna. Nu finns det åter en ansökan om koncession på denna linje. Skälen för att den bör beviljas är | många. | Öland och Gotland är klassade som primära turistområden. Detta innebär att man skall satsa på den rörliga turismen. Avståndet mellan öarna är ju bara drygt 60 km. Sverige marknadsförs just nu på kontinenten intensivt som ett billigt turistland, detta till följd av devalveringen. Turistströmmen håller också på att vända norrut, vilket kan medföra en förlängd turistsäsong och | kanske också en minskning av Sveriges negativa turistnetto. 1982 var minusposten närmare 6 500 milj.kr. Betänk detta! Herr talman! Just nu blåser inte bara hårda kalla vindar från havet mot öarna, utan även opinionsvindarna är starka. Vindarnas viskningar vill jag här förmedla till herr kommunikationsministern. Ta risken att satsa på ett privat initiativ, på privat företagsamhet, på småföretagsamhet! Bryt härigenom monopolsituationen, och vi får en sund och riktig konkurrens. Kanske, herr kommunikationsminister, kommer den här trafiken att ge mer än den tar. Och kom ihåg att vi nu kommer att få gratis hjälp med | marknadsföringen från många håll. Herr kommunikationsminister! Till sist vill jag ställa ett par frågor. Har regeringen i det här sammanhanget diskuterat devalveringseffekternas inverkan på turisttrafiken? Har man på departementet ordentligt satt sig in i vad uttrycket primärt turistområde egentligen betyder för människorna i vårt land?

Herr talman! I den här prövningen har de regler gällt som jag redovisade i mitt svar. Det har således i den här prövningen inte varit aktuellt att devalveringen skulle ha påverkat ställningstagandet. Jag kan hålla med om att en färjetrafik av den art som det här är fråga om självfallet har betydelse för turismen — helt klart har den det. I det här fallet var det fråga om att pröva den sökandes förutsättningar. Jag har tidigare sagt att när det gäller den prövningen är det att konstatera att här fanns inget rederi och inget fartyg. Ställningstagandet skulle också tas utifrån det faktiska förhållandet att denna trafik skulle inverka menligt på Gotlandsbolagets förutsättningar. Gotlandsbolaget erhåller statligt stöd för att vi skall se till att ha en fullgod trafik till Gotland. Jag kan erinra om att länsstyrelsen på 23 Gotland i sitt remissyttrande har sagt att man tillstyrker ansökan om en försöksverksamhet under förutsättning att den ej menligt påverkar förutsättningarna för den reguljära åretrunttrafiken. Länsstyrelsen anser således, i enlighet med vad som tidigare anförts inom ramen för den regionala trafikplanen, att färjetrafiken långsiktigt måste prioriteras på Nynäshamn och Oskarshamn.
Herr talman! Kommunikationsministern säger att trafiken mellan Klintehamn och Grankullavik menligt skulle påverka Gotlandsbolagets trafik. Är det verkligen sant, och hur vet man egentligen det? Det visade sig att rätt många passagerare — över 10 000 människor — reste mellan Klintehamn och Grankullavik, då trafik bedrevs där 1981. Året därefter räknade man med att ta upp alla dessa passagerare på Oskarshamnslinjen, men där ökade trafiken med bara 500 passagerare. De båda trafiklinjerna har ingen inverkan på varandra. Människorna åkte till Öland, och sedan åkte de tillbaka igen. Talla tidningar står det att man nu gör paketresor för våra utländska gäster. Funnes det då något bättre än att låta dem åka via Öland till Gotland och tillbaka över Visby? Då kanske till och med den andra Gotlandslinjen kommer att få många fler passagerare. Jag vill i det här sammanhanget ställa en fråga: Var det verkligen lämpligt att den tjänstman på departementet som också sitter med i Gotlandsbolagets styrelse handlade detta ärende?
Herr talman! Sommaren 1981 bedrev Rederi AB Ölandssund denna trafik, som då gick med förlust. Sedermera kom rederiet med ansökan om statsbidrag. Den ansökan avslogs. Vi kan konstatera, att vid den bedömning som vi har haft att göra har man utgått från att en tillstyrkan skulle innebära ökade statsbidrag för Gotlandstrafiken i storleksordningen 11/22 milj.kr. En trafik från Grankullavik till Klintehamn bedöms med starka skäl komma att påverka Gotlandstrafiken i övrigt på så sätt, att man där förlorar resandeunderlag. Vad beträffar detta att den föredragande skulle vara knuten till Gotlandsbolaget, är det ju så att Gotlandsbolaget inte på något sätt förlorar på en sådan här trafik. Det är staten som får ökade kostnader. Jag kan inte se att detta på något sätt menligt skulle påverka ärendets handläggning.
Herr talman! Vi vet ingenting om huruvida staten får minskade intäkter, när detta bolag inte får försöka. Det blev inga statliga pengar efter 1981. Det är så småföretagsamhet bedrivs — antingen klarar man sig eller också klarar man sig inte. Nu vet man vilka misstag man gjorde 1981, och nu kommer man att lägga upp det på ett annat sätt 1983, om man får koncession. Skulle det då vara orimligt att en privatperson finge ta chansen och göra ett försök? Det är bara honom det kan gå dåligt för — inte för staten. Jag förmodar att det kommer att gå bättre för staten på grund av att man kanske behöver lämna mindre bidrag till Gotlandsbolaget.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om jag kommer att bevaka att riksdagens målsättning att fortsätta upprustningen av inlandsbanan fullföljs och att alltså inskränkningar i trafiken inte genomförs. Upprustningen av inlandsbanan beräknas fortsätta i enlighet med den särskilda investeringsplan som lades fast av riksdagen vid behandlingen av 1981 års budgetproposition. Planen innebär inget hinder för SJ att som ett led i sin driftplanering göra erforderliga förändringar i tågtidtabellerna så länge man bibehåller en rimlig basstandard i den kollektiva trafiken.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är mycket värdefullt att få fastslaget att också den nya regeringen räknar med att fortsätta en upprustning enligt den investeringsplan som fastlagts av riksdagen. Det innebär alltså att staten har ansvaret för underhållet av hela den nuvarande inlandsbanan och även för en målmedveten upprustning av banan. Men en upprustning blir ganska meningslös om banan inte används. Nu säger kommunikationsministern i sitt svar att den här planen inte utgör något ”hinder för SJ att som ett led i sin driftplanering göra erforderliga förändringar i tågtidtabellerna så länge man bibehåller en rimlig basstandard i den kollektiva trafiken.” Vad det här är fråga om är en indragning av morgonoch kvällsturer. Det gäller visserligen bara en mycket liten del av banan, men det är alltså fråga om indragning av turer och icke endast en förändring av tågtidtabellerna — vi accepterar naturligtvis att man jämkar på tiderna. Men det är mer än så. Motivet för SJ, som jag fått genom upplysningstjänsten, är att man räknar med att dra in motorvagnarnas stationeringsort i Mora och i stället förlägga den till Borlänge. Det innebär också att man i det långa loppet räknar med att inga motorvagnsförare längre skall bo i Mora. Med tanke på att inlandsbanan inte slutar i Mora utan fortsätter ned till Kristinehamn, även om en del av banan inte används nu, så måste det vara väldigt olyckligt att på det sättet stationera motorvagnarna utanför själva inlandsbanan. Man får här också misstanken att regeringen i själva verket inte räknar med en användning av hela inlandsbanan. Dessutom är det så att lokstallarna i Mora är de enda i Sverige som utgör en god arbetsmiljö för reparation av motorvagnar. Man kan där ta in motorvagnarna inomhus. Skall stationeringsorten vara Borlänge innebär det arbetsmiljöproblem — man måste också på vintern reparera vagnarna utomhus. Det är alltså, såvitt jag förstår, okloka beslut som här fattas. Men de blir begripliga om man inte räknar med att banan skall användas så mycket, och det är det jag vänder mig mot.

Herr talman! Det är riktigt att SJ planerar vissa omläggningar till tidtabellsskiftet i maj 1983. Enligt de preliminära planerna — det har ännu inte fattats något beslut i den här frågan — skulle morgontåget från Orsa med förbindelse till snälltåget Siljan komma att ersättas med buss. Detsamma gäller motsvarande förbindelse från Mora till Orsa på kvällen. Det måste ändå vara SJ obetaget att göra de driftsförändringar på sitt bannät som påkallas av de direkta förhållandena, så länge man bibehåller en rimlig basstandard i den kollektiva trafiken. Det måste vara grundläggande. Även om man genomför de planerade åtgärderna mellan Mora och Orsa får kraven på en rimlig standard i trafiken anses vara uppfyllda. Totalt blir det två tågpar per dag hela sträckan Mora-Sveg och bussar mellan Mora och Orsa i anslutning till Siljan.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att kommunikationsministern inte på rak arm här i riksdagen kan ge något svar på frågan, om det är möjligt att i samråd med SJ ändra de här planerna. Jag har nu fått berätta att vad det är fråga om inte är enbart en liten omläggning av tågtider utan för det första en minskning av själva trafiken på banan och för det andra en ändring av stationeringsort både för vagnar — de flyttas från en ort där det finns lokstall till en där det inte finns — och för personal. Jag skulle då vilja fråga kommunikationsministern om kommunikationsministern vill ta upp det här med SJ och därvid se på problemet som helhet: Är dessa planer på en indragning i det långa loppet förenliga med en upprustning och användning av hela inlandsbanan? Eftersom jag har litet tid kvar vill jag gärna också påpeka att våra förfäder, som hade mycket mindre ekonomiska resurser än vi, tog på sig den stora utgiften att bygga järnvägen — över stup, genom myrar och oländig terräng. Vi i vår generation räknar fel, om vi inte tror att vi har råd att åka på banan. Det är en tillgång för hela folket att banan finns. Även om de flesta inte åker så ofta är det en tillgång att veta att man skulle kunna åka. Det finns få ändamål som folk hellre betalar skatt till än järnvägen. Vi inser alla att det är en stor tillgång att man kan färdas bekvämt — det är en väldig skillnad mellan att åka buss och att åka tåg — utan att varje gång ha en egen kapitalinsats med, som det ju innebär att ha en bil.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig om jag anser att de nya direktutbildningarna vid högskolans hälsooch sjukvårdslinje 80 poäng bör leda till sjuksköterskelegitimation och om regeringen är beredd att verka för att frågan löses under innevarande läsår. Siri Häggmark har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta så att det blir beslutat och fastställt att alla inriktningar inom den nya hälsooch sjukvårdslinjen 80 poäng skall leda till att de studerande blir legitimerade sjuksköterskor. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. En övergripande översyn pågår av olika frågor som rör legitimation och andra kompetensbevis inom hälsooch sjukvården m.m. samt behörighet i skilda avseenden. 1981 års behörighetskommitté, som arbetar med denna översyn, har under hand också fått i särskilt uppdrag att beakta den nya vårdutbildningens inverkan på den framtida rättsliga regleringen för hälsooch sjukvårdspersonalen. I kommittén finns företrädare för bl.a. personalorganisationerna, UHÄ och Landstingsförbundet, vilket innebär att frågorna kan förväntas bli allsidigt belysta. Inom socialstyrelsen har också en beredningsgrupp tillsatts med uppdrag att lämna kommittén de synpunkter som styrelsen närmast har att svara för. Enligt vad jag har erfarit behandlar kommittén frågan med förtur och avser att lägga fram ett förslag under våren. Detta förslag kommer att beredas skyndsamt, och regeringen avser att fatta beslut innan de elever som nu har påbörjat sin utbildning är färdiga att börja sitt yrkesarbete.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för svaret på frågan. En mängd elever går nu en 80 poängs utbildning, och de studerar de olika ämnena gemensamt under det första året. De som därefter deltar i utbildningen med inriktning mot somatisk sjukvård blir sjuksköterskor. De Övriga, som studerar med inriktning mot annan specialitet, vet inte vad de blir. För dem är det ett stort frågetecken vilka möjligheter de har att få legitimation, vilka tjänster de kan få osv. Nu framgår det delvis av svaret att just frågan om legitimation och ansvarsfrågor var det som gjorde att man inte var klar över vilka tjänster den delen av utbildningen skulle leda till. Statsrådet svarar att den framtida rättsliga regleringen för hälsooch sjukvårdspersonalen har betydelse för vilken benämning utbildningen leder till och om man får legitimation. Den osäkerhet och oro som har spritt sig bland dem som har påbörjat utbildningen måste naturligtvis snabbt undanröjas. Enligt uppgifter som jag har fått via massmedia och elevföreningar har en del hoppat av utbildningen. Tydligen känner också många tveksamhet till att delta i den utbildning som börjar nu i januari. De vet inte vad man blir, som de säger. Min fråga till statsrådet Sigurdsen bestod av två delar: ”Anser biträdande socialministern att de nya direktutbildningarna bör leda till sjuksköterskelegitimation, och är regeringen beredd att verka för att frågan löses under innevarande läsår?” Den andra delen av frågan, om regeringen är beredd att verka för att frågan löses under innevarande läsår, har jag redan fått svar på. Jag är tacksam för att statsrådets svar är att den kommer att lösas så pass fort. Jag tror nämligen att det har stor betydelse för elevernas studiemotivation och deras planering för sitt liv och leverne samt fortsatta utbildning att veta vad de blir när de har gått ut skolan. Den första delen av frågan, om biträdande socialministern anser att de nya direktutbildningarna bör leda till sjuksköterskelegitimation, har jag däremot inte fått något svar på. Jag vet inte heller om fru Sigurdsen är beredd att här i dag framföra sin åsikt i den frågan. Eleverna kräver i varje fall att få bli legitimerade sjuksköterskor med inriktning mot sin specialitet. Såvitt jag förstår efter att ha försökt sätta mig in i frågan är deras krav berättigade. Jag tycker faktiskt att de borde få bli legitimerade sjuksköterskor.
Herr talman! Även jag får tacka statsrådet för svaret. Jag har ju ställt min fråga mot bakgrund av att de studerande på den nya hälsooch sjukvårdslinje som startade i höst ännu inte vet vilken benämning deras yrke kommer att få. Jag anser att detta är minst sagt otillfredsställande. Denna fråga borde naturligtvis ha lösts, innan utbildningarna startade i höst. Vi beslöt ju redan 1979 — det var faktiskt den 12 december, alltså för tre år sedan —-i denna kammare om de nya vårdyrkesutbildningarna, så nog hade det funnits tid. Jag tycker faktiskt att just denna fråga om behörigheten och yrkesfunktionerna är misskött. Det klandrar jag inte Gertrud Sigurdsen för, som först nu har blivit inkopplad. Men statsrådet är ändå högsta företrädare för svensk hälsooch sjukvård, och jag vädjar till henne ett påskynda socialstyrelsens beredningsgrupps arbete så att behörighetskommittén snabbt kan fatt beslut i denna fråga. Jag delar verkligen de studerandes oro. De skall inte komma i kläm därför att frågan har förhalats. Möjligen har det funnits starka intressen av att förhala den. Jag tänker på de studerande som går varianten med psykiatri. Just organisationstillhörigheten är en gammal stridsfråga mellan två organisationer. Men ett fackförbund får inte hindra en att välja den utbildning som man önskar, även om man därmed byter yrkesbenämning. Denna utbildning och även de andra varianterna inom hälsooch sjukvårdslinjen motsvarar vad som krävs för sjuksköterskefunktionen. De studerande skall bli legitimerade sjuksköterskor efter fullgjord utbildning. Jag hoppas att statsrådet verkligen medverkar till dels att de studerande som har börjat i höst får bli legitimerade sjuksköterskor, dels att frågan löses med det snaraste. Vi har i detta land inte råd med att tumma på behörighetskraven och funktionerna inom svensk hälsooch sjukvård.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar efterlyste svar på den första delen av sin fråga. Han sade själv att ”såvitt jag förstår” är de som har genomgått denna utbildning berättigade att bli legitimerade sjuksköterskor. Ja, Hans Petersson, jag tror att ett ansvarigt statsråd måste ha en bättre grund att stå på än att i riksdagen kunna svara ”såvitt jag förstår”. Dessa frågor ligger nu hos 1981 års behörighetskommitté. Jag kan så gå över till att kommentera Siri Häggmarks anförande. Jag är tacksam över att hon inte gav mig det totala ansvaret för att denna situation har uppstått. Jag är lika förvånad som Siri Häggmark och alla de som har uppvaktat mig i denna fråga över att behandlingen har tagit så lång tid. Såvitt jag vet ställde inte Siri Häggmark eller Hans Petersson några frågor till min företrädare på detta område, vilken ändå överlämnade denna framställning till kommittén i december 1981. Jag är beredd att påskynda detta arbete. Det framgår även av mitt svar. Behörighetskommittén skall behandla detta ärende med förtur och skall under våren komma med ett besked. Jag är likaså beredd att vid kontakter med socialstyrelsen se till att styrelsen snabbast möjligt lämnar det underlag som behörighetskommittén behöver för att ta ställning i denna fråga.

Herr talman! Det var värst vad fru Sigurdsen tog i. Om inte jag förstår så bra, kunde jag kanske begära att det inblandade statsrådet skulle förstå bättre. Jag har ju i all enkelhet möjlighet att ställa frågan: Anser statsrådet att de utbildningar det här gäller bör leda till legitimation? Det var det jag gjorde. Vi får sedan klander för att vi inte tidigare har bråkat med de borgerliga ministrarna om detta. Jag kan säga precis som det är att jag blev uppmärksammad på detta problem av elever vid vårdskolan i Västerås i höstas. Jag har sedan läst in ämnet och tyckt att det hela verkar orimligt. Det är en vanlig enkel riksdagsledamots reaktion att fråga hur det förhåller sig och att få svar på en fråga som i hög grad intresserar dem i samhället som berörs.

Herr talman! Jag hade faktiskt, Gertrud Sigurdsen, om jag hade den blekaste aning om att det problem det här gäller inte var löst, nog gått upp och frågat dåvarande hälsooch sjukvårdsministern. Men det förhåller sig faktiskt så att vi fattade beslutet om utbildningen för tre år sedan. Visserligen visste jag om behörighetskommitténs arbete, men jag utgick ifrån att utbildningarna vid högskolans hälsooch sjukvårdslinje med olika inriktningar faktiskt skulle leda till att frågan om yrkesbenämningen blev klar för de elever som påbörjar utbildningarna. Jag är själv sjuksköterska sedan 1945 och har tjänstgjort på heltid ända fram till 1979. Jag vet därför vad utbildningens kvalitet innebär. Det är ingen yrkessnobbism med att jag står här som sjuksköterska och säger att dessa elever bör bli legitimerade sjuksköterskor. Jag är emellertid mycket tacksam för Gertrud Sigurdsens svar, när Gertrud Sigurdsen lovar att påskynda socialstyrelsens beredningsgrupp så att problemet med legitimation blir löst — det är jag glad för. Jag tror också att detta kan lugna alla dessa studerande som nu har påbörjat sin utbildning. Jag nämnde här att det just när det gäller varianten psykiatri kan förekomma en viss facklig strid — det är en gammal surdeg som hänger med — men jag tror inte att detta kan lägga hinder i vägen, utan jag hoppas och tror att fru Sigurdsen skall använda sitt inflytande så att dessa elever snabbt får besked — redan nu till våren.
Herr talman! Det har alltså här redovisats att ni mycket sent upptäckt att problemet med legitimation inte var löst. Jag fick uppdraget att vara ansvarig för dessa frågor den 8 oktober. Jag fick ganska snart klart för mig också jag att det här var problem som inte var lösta, och jag säger att jag beklagar det. Jag förstår mycket väl den oro som de elever det här gäller känner. Men jag är också glad över att båda frågeställarna är till freds med det sätt varpå jag kan arbeta. Jag kan påskynda utredningen och påskynda framtagandet av det material som behövs. Jag tror att det är så långt som ett ansvarigt statsråd kan gå i denna situation utan att det skall behöva sägas att jag på något sätt utövar ett ministerstyre. Jag är alltså beredd att gå så långt som det ansvariga statsrådet kan göra i en sådan här situation.
Herr talman! För tydlighetens skull vill jag tillägga att jag inte klandrar statsrådet för den utveckling som skett, utan vi har liksom uppmärksammat att det nu är panik och att vi litet till mans blev tagna på sängen.
Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att jag verkligen inte Måndagen de klandrar statsrådet. Jag tror inte heller att Gertrud Sigurdsen kommer att 13 december 1982 ägna sig åt något ministerstyre. Men det finns väl möjlighet, Gertrud Sigurdsen, att påverka inriktningen just på den linje det här gäller så att de studerande kan bli legitimerade sjuksköterskor, ty de har påbörjat denna utbildning under den förutsättningen. Det går väl i alla fall att ge en liten vink, även om man inte utövar ministerstyre?

Herr talman! Kenth Skårvik har frågat utbildningsministern om hon avser att fullfölja läroplans för grundskolan principer om ett närmare samarbete mellan skolan och arbetslivet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Lgr 80:s principer om ett närmare samarbete mellan skolan och arbetslivet skall givetvis fullföljas. Bakgrunden till Kenth Skårviks fråga är att skolöverstyrelsen i årets anslagsframställning har föreslagit en besparing innebärande, enkelt uttryckt, att statsbidrag till lärarlöner inte skall lämnas för den tid undervisningen kan inställas för att eleverna i högstadiet har praktisk arbetslivsorientering och eleverna i gymnasieskolan har yrkesorientering, s.k. yo-vecka. SÖ:s förslag kommer att behandlas i 1983 års budgetproposition. I avvaktan härpå är jag inte beredd att gå närmare in på frågan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Jag känner en viss besvikelse över det — det är ganska tunt med tanke på att en stor lärarorganisation just nu undrar hur det skall bli i framtiden på den här punkten. Läsåret 1982/83 kommer prao, praktisk arbetslivsorientering, att införas i grundskolan. Inom gymnasieskolan förekommer i betydande utsträckning yo, yrkesorienteringsveckor. Prao-tiden i grundskolan skall uppgå till minst sex veckor. Fyra av dessa veckor förläggs i regel, som sammanhängande pass, till högstadiet. SÖ räknar med att fyra veckor skall tas bort som tjänsteunderlag för lärarna på högstadiet och med att en minskning av lärarbehovet som uppstår genom den praktiska arbetslivsorienteringen skall ge ett motsvarande kostnadsbortfall under dessa fyra veckor. 31 Dessa inbesparade pengar tänker man, om jag förstått saken rätt, använda till ett utvecklingsarbete för grundskolans lågstadium och till kommunernas uppföljningsverksamhet. Det är i och för sig inte fel att sätta till pengar för dessa ändamål, men de skall inte tas fram genom inbesparingar på de lärare som arbetar på högstadiet och som där har en viktig uppgift att fullgöra. Vad man orsakar om förslaget genomförs är en kraftig försämring i lärarnas villkor, och det bör regeringen akta sig för att göra. Det är viktigt för eleverna att gå ut på praooch yo-veckor och att känna på och lära sig arbetslivets villkor. Det är vi alla överens om. Det är också oerhört viktigt att lärarna får följa upp dessa veckor genom besök hos sina elever ute i arbetslivet. Kontakterna mellan lärare och elev kan många gånger förstärkas och förbättras utanför skolans väggar. Det gäller ju också att följa upp dessa veckor i skolan efter praooch yo-veckorna. Då är det ett villkor att lärarna har varit med i det som hänt ute på arbetsplatserna. Vi kräver att lärarna skall ha ansvaret för sina elever, och då gäller det också att de får medverka med planering och uppföljning. Detta sistnämnda arbete tar tid, och det är helt klart att lärarna behöver den tid det gäller både för detta och för annat arbete som har med dessa veckor att göra. Vi vet att lärarorganisationerna har reagerat starkt över SÖ:s förslag. De känner att förslaget slår undan benen på dem i deras ärliga iver att göra ett gott resultat i sitt arbete. Därför hoppas jag verkligen att utbildningsminister Göransson lovar att fundera igenom SÖ:s förslag i vad det gäller lärarnas tjänsteunderlag. Jag hoppas att han då kommer att inse det oriktiga i att lärarna inte på rätt sätt kommer att ha kontakt med sina elever under ett mycket viktigt skede i sin utbildning. Jag vill också, herr talman, ställa ytterligare en fråga till utbildningsministern: Har kontakter med lärarorganisationer och fackrepresentanter tagits från SÖ:s eller regeringens sida för diskussion i denna fråga?
Herr talman! Jag har i mitt svar förklarat att läroplanens principer om ett närmare samarbete mellan skola och arbetsliv skall fullföljas, och det kommer att ske. På den sista frågan, om kontakter med lärarorganisationerna, kan jag upplysa om att det f. n. pågår förhandlingar med lärarorganisationerna om innehållet i budgetpropositionen.

Herr talman! Anledningen till att jag ställde min nya fråga var att jag har hört från lärarna och lärarorganisationerna att de från börjat känt sig helt överspelade i detta sammanhang. Jag anser att statsrådet Göransson borde ha kunnat ge framför allt de mycket oroliga lärarna ett något klarare besked om vad som kommer att hända på denna punkt. Jag skulle tro att också statsrådet Göransson inser nödvändigheten av att de bästa kontakter skapas mellan lärare och elever även under praooch yo-veckor. Jag ser med glädje beskedet i svaret att Lgr 80:s principer om ett närmare samarbete mellan skolan och arbetslivet skall fullföljas. Jag hoppas verkligen att de kommer att fullföljas till 100 96.
Herr talman! Jag kan försäkra Kenth Skårvik om att det material som har kommit in och de kontakter som har varit med lärarorganisationerna visar att dessa är väl informerade om de diskussioner som förs i olika organisationsled och i olika sammanhang. Också vi i departementet har kunnat ta del av de synpunkterna och de uppfattningarna.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Givetvis tror jag att arbetet kommer att fullföljas och att dessa frågor kommer att bearbetas framgent. Jag har alltså fått de aktuella uppgifterna av lärare, och jag tror på dem som har lämnat uppgifterna och på att dessa är riktiga. Nu hoppas jag bara att det fortsatta arbetet med dessa frågor kommer att bli till belåtenhet för både lärare och elever, så att de verkligen känner hur viktigt det är med kontakter mellan lärare och elever samt mellan elever och arbetslivet.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag anser bör vidtagas för att förverkliga intentionerna i 1980 års läroplan för grundskolan när det gäller elevernas ansvarstagande för den egna skolmiljön. Birgitta Rydle har vidare frågat mig om jag anser att en debatt som nyligen förts i Strängnäs om elevmedverkan i skolans lokalvård står i överensstämmelse med intentionerna i Lgr 80. Bakgrunden till frågorna är en diskussion som har förts i Strängnäs där kommunstyrelsen och skolstyrelsen har förelagit en besparing på kommunens kostnader för bl.a. lokalvård inom skolväsendet genom att låta eleverna ta ansvar för rengöring av skrivtavlor i klassrummen samt underhåll av skolbänkar. De lokala fackliga organisationerna motsatte sig förslaget. Det avslogs av kommunfullmäktige vid behandlingen av kommunens budget för år 1983. För egen del vill jag säga att jag helt instämmer i målsättningen i Lgr 80 att eleverna aktivt skall medverka i att utforma skolans arbetsmiljö. Elever och elevgrupper bör hjälpa till med dagliga göromål i skolan, t.ex. lokalvård och enklare reparationer. Jag menar i likhet med vad som sägs i läroplanen att aktivitet och ansvar, inte en passiv serviceinställning, måste prägla elevernas roll i skolan. Jag vill dock samtidigt säga att jag har förståelse för att fackliga 3 Riksdagens protokoll 1982/83:47-49 Nr 48 organisationer slår vakt om arbetstillfällen för sina medlemmar och inte utan Måndagen de vidare accepterar nedskärningar inom sitt område. 13 december 1982 Man måste enligt min mening i detta sammanhang skilja mellan å ena sidan — oo frågan om elevernas medverkan it.ex. lokalvård i skolan och å andra sidan Om grundskolefrågan om huruvida en sådan medverkan behöver eller bör få konsekvenser elevers medverkan för den kommunala budgeten. Jag har uppfattat det som att motståndet från i lokalvård m.m. bl.a. de fackliga organisationerna i Strängnäs i första hand gällde om en besparing skulle göras på städkostnaderna. Detta är en rent kommunal fråga, i vilken det inte finns anledning för mig att avge något omdöme. När det gäller den generella frågan om elevernas engagemang i den egna arbetsmiljön delar jag Martin Olssons uppfattning, att en utveckling i läroplanens riktning har kommit i gång på många håll. I många skolor är det ett naturligt inslag i skolarbetet att eleverna medverkar i städning och i andra uppgifter som har med den egna arbetsmiljön att göra. Jag är således optimistisk på denna punkt och menar att utvecklingen i detta avseende går så snabbt som det är rimligt att begära.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Frågan var föranledd av det i massmedia över hela landet uppmärksammade fallet i Strängnäs. Vad som hänt i det fallet och även i en del andra visar att delade meningar kan uppstå i vad gäller elevers medverkan i skolan och ansvaret för en god skolmiljö, särskilt när grupper av anställda kan uppleva det som ett hot mot sina egna arbetsuppgifter. Det är viktigt att verksamheten och arbetsuppgifterna i skolan organiseras så, att eleverna inte fostras till en passiv serviceinställning. Elevernas aktiva medverkan i skolan och vikten av att fostra till ansvar fastslås klart i läroplanen för grundskolan. Det sägs bl.a.: ”Elever och elevgrupper bör hjälpa till med de dagliga göromålen i skolan.” Som exempel nämns bl.a. lokalvården. Skolans uppgift är ju att förmedla kunskaper och färdigheter men även att ange normer och värderingar som överensstämmer med vår demokratiska grundsyn. Attityder som man tillägnar sig som barn behåller man lätt hela livet. I det demokratiska, jämlika och solidariska samhälle som vi alla eftersträvar och vill fostra våra barn i måste det råda en beredvillighet när det gäller att ställa upp på alla arbetsuppgifter. Barnen får därför inte fostras till att anse att endast vissa uppgifter är lämpliga för dem medan andra — kanske mindre intressanta arbetsuppgifter, exempelvis lokalvård — skall utföras av andra personer. Barnen bör därför i skolan vänja sig vid att ta ansvar för sin skolmiljö och att inte lämna över serviceuppgifter till andra. Självfallet skall en sådan elevmedverkan i lokalvård m.m. betraktas som viktig och positiv ur elevernas synpunkt och inte motiveras av direkt 34 ekonomiska skäl. På sikt leder dock elevmedverkan till ett större ansvars kännande och därigenom till mindre förstörelse i skolorna, vilket efter hand gör att kommunernas kostnader sänks. Jag hoppas att fallet Strängnäs och några andra som nämnts i massmedia är undantag. Eftersom det är viktigt att läroplanens intentioner även i denna del förverkligas i alla kommuner, har det varit värdefullt att få det ansvariga statsrådets syn på problemet. Min fråga om vilka åtgärder statsrådet anser skall vidtas, besvaras närmast med en hänvisning till att detta är en kommunal angelägenhet. Jag är väl medveten om det, men jag hoppas att statsrådets positiva uttalanden om elevmedverkan skall vara en nyttig påminnelse om läroplanens intentioner i fall som dessa. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Även jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag tycker att det är djupt beklagligt och olustigt att debatter kring elevernas medverkan i vardagsarbetet i skolan över huvud taget skall behöva uppstå. Det framgår ju så tydligt av den nya läroplanen, Lgr 80, som riksdagen i full enighet har fattat beslut om, att eleverna skall fostras till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. För att vi skall kunna leva upp till vad som står där fordras det att alla som är engagerade i verksamheten i skolan ställer upp och samarbetar. Det är ju just det som är idén bakom den nya läroplanen. Jag måste få hänvisa till Mål och riktlinjer, s. 22 och 23. Där står det bl.a. följande: Elever och elevgrupper bör hjälpa till med dagliga göromål i skolan. De bör medverka i lokalvården, svara för servering och dukning i samband med skollunchen, arbeta med utformning av skolgården. Frågan om elevernas medverkan vid utformningen av skolmiljön måste ses i ett vidare perspektiv. Det är därför som fackets agerande i Strängnäs är så illavarslande med tanke på möjligheterna att genomföra den nya läroplanen. Hur många käppar i hjulet skall facken tillåtas sätta i det avseendet? Skall måltidspersonalen, kanske centralt styrd mot sin vilja, tvingas motarbeta att eleverna medverkar i skolmatsalen? Är protester att vänta om man på skolorna prövar att odla egna grönsaker? Jag tycker att skolministerns svar är något snirklande. Förra veckan sade utbildningsutskottets socialdemokratiske ordförande i en debatt här i kammaren att han tog avstånd från det som hänt. Han sade att det aldrig är acceptabelt att läroplanens intentioner åsidosätts. Jag vill fråga: Är det också skolministerns åsikt? Skolministern har tillsatt en arbetsgrupp som skall studera problemen kring den s.k. utslagningen i grundskolan. Jag vill med anledning av det ställa ytterligare en fråga: Kan det vara en lämplig uppgift för den att också belysa betydelsen av att eleverna får ta ansvar för de praktiska göromålen under skoldagen?

Herr talman! Jag tycker inte att det redovisade Strängnäsfallet skall uppfattas som ett medvetet försök att bryta mot läroplanens intentioner. Birgitta Rydle använde ord som ”ytterst beklagligt” och ”olustigt” när hon pekade på att debatter av den här typen kan uppstå, och med mycket bestämda formuleringar intog hon ståndpunkten att detta skulle vara ett systematiskt försök av fackföreningsrörelsen att hindra läroplanens genomförande. Jag tror att detta är att dramatisera Strängnäsfrågan alldeles för mycket. Den är i själva verket inte konstigare än så, att en facklig organisation, som primärt svarar för sina medlemmars intressen, reagerar om den ser att ett intresseområde hotas. Det är ju vad det handlar om. Från det parti jag tillhör har vi genom utbildningsutskottets ordförande häromdagen förklarat att läroplanen självfallet gäller. Jag har i mitt svar sagt samma sak. Jag tycker att den konflikt som uppstod i Strängnäs är ganska naturlig. Den kan möjligen förklaras av att de som föreslog förändringen inte gjorde det i en strävan att följa läroplanen, utan i syfte att spara några kronor på lokalvårdsanslaget. Då tycker jag att utgångspunkten när man väljer motivering för sina pedagogiska reformer möjligen kan vara avgörande för hur de fackliga organisationerna reagerar. Jag tycker att man skall ta detta för vad det är: en ganska enkel och bagatellartad konflikt, som det inte finns någon anledning att hantera på annat sätt än med sunt förnuft och praktiskt förstånd. Möjligen kan man beklaga att både förnuftet och förståndet har skenat i väg en smula i Strängnäs.
Herr talman! Det är glädjande att skolministern har samma åsikt som utbildningsutskottets ordförande. För oss som arbetar med skolfrågor är det naturligtvis oerhört väsentligt att se på det som inträffar i skolorna just ur elevernas synpunkt. Det viktiga är att allskolpersonal lär sig att samarbeta med varandra för elevernas bästa. Då är det angeläget att alla personalkategorier i skolan får en ordentlig information om vad det innebär att arbeta där.
Herr talman! Birgitta Rydle hade ställt ytterligare en fråga, nämligen frågan huruvida den arbetsgrupp som skall studera utslagningen i grundskolan också skall behandla elevers medverkan i exempelvis lokalvård. Arbetsgruppen har inte primärt detta syfte. Den skall beskriva exakt det som den är tillsatt för att studera.
Herr talman! Jag tycker att skolministern borde tänka litet på om det inte vore utomordentligt lämpligt att undersöka vad det kan betyda för elever som kanske är skoltrötta att de får delta i just det praktiska vardagsarbetet i Nr 48

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förändra den könsdiskriminerande undervisningen främst i grundskolan. Jag vill till att börja med slå fast att arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män är en väsentlig uppgift speciellt för skolan, eftersom skolan har hand om individerna under deras mest formbara år. Målet måste vara att ge alla människor oberoende av kön samma reella möjligheter att aktivt delta i samhällslivet, att få arbeten som svarar mot de personliga förutsättningarna och att utveckla hela sin personlighet. Detta betonas också mycket starkt i den nya läroplanen för grundskolan . Mycket görs också inom skolan för att uppnå de mål som angivits i läroplanen. Trots detta är jag medveten om att det fortfarande finns stora brister inom utbildningsväsendet ur jämställdhetssynpunkt. Det handlar om attityder som måste förändras bland politiker, skolpersonal och skoladministratörer. Det kommer att ta tid, och det kräver att politiker och anställda inom skolan, både lokalt och centralt, målmedvetet arbetar för att förbättra förhållandena. Samtidigt vill jag redan inledningsvis peka på att skolans attityder och arbetssätt påverkas av synen på jämställdhet som finns i samhället i övrigt. Det är därför viktigt att jämställdhetsarbetet drivs intensivt i alla delar av samhället. Låt mig ta några exempel på centralt initierade åtgärder som jag ser som steg i rätt riktning. Skolöverstyrelsen genomförde under våren 1982 en kampanj i syfte att göra alla ungdomar mer medvetna om sambanden mellan studieval och möjligheterna att få ett arbete. Denna kampanj har följts upp under hösten 1982 med bl.a. broschyren Välj klokt!, som riktar sig till eleverna i 9:an, och med ett extranummer av Läroplansdebatt, där frågor om jämställdhet inom utbildning, i arbetsliv och i samhälle tas upp. Samtidigt med SÖ:s kampanj bedriver jämställdhetskommittén ett arbete i ett antal kommuner med att finna metoder att påverka främst flickor till otraditionella yrkesval. SÖ har vidare fastställt ett handlingsprogram för jämställdhetsoch könsrollsfrågor samt har år 1980 givit ut ett material för att inspirera till jämställdhetsarbete i skolan. Jämställdhetsfrågorna behandlas såväl inom lärarutbildning som inom lärarfortbildning. I gällande utbildningsplaner, som fastställs av universitetsoch högskoleämbetet, har vikten av att dessa frågor behandlas understrukits. 37 De lokala utbildningsplanerna och kursplanerna är numera i det decentraliserade högskolesystemet en angelägenhet för resp. linjenämnd. Det är också glädjande att jämställdhetskommitténs projekt om jämställdhet i skolledarutbildningen, enligt vad jag erfarit, har resulterat i att de s.k. lagledarna i de tio skolledarutbildningslag som nu arbetar under våren 1983 skall få särskild utbildning i jämställdhetsfrågor. Härmed finns förutsättningar för att ytterligare förstärka dessa frågor inom skolledarutbildningen. Jag vill med dessa exempel självfallet inte ha sagt att svensk skola fungerar bra från jämställdhetssynpunkt. De attityder, värderingar och skillnader som råder i samhället i stort återfinns naturligtvis också inom skolan. Det gäller att på olika sätt motivera personalen inom skolan och lärarutbildningen att åstadkomma de förändringar som vi är ense om behövs. Det problem som framför allt måste uppmärksammas är de skillnader mellan flickor och pojkar som finns i yrkesval och val av studieväg i gymnasieskolan. Det är enligt min mening på denna punkt vi med all kraft måste vidta åtgärder. Inte minst gäller detta arbetslösheten bland ungdomar, som drabbar flickor i särskilt hög grad. Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten är områden som regeringen prioriterar högt. Dessa frågor kommer att närmare behandlas i budgetpropositionen. Till sist vill jag säga att det är min övertygelse att den svenska skolan med stöd och stimulans från ett aktivt centralt arbete skall kunna förändras så att den bättre än hittills kan bidra till ett samhälle präglat av jämställdhet mellan män och kvinnor.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret. På sitt sätt var det innehållsrikt, även om innehållet inte så mycket rörde ämnet, utan mera sådant som har en viss beröring med de frågor jag tog upp i min interpellation. Jag beklagar att statsrådet knappast alls uppehöll sig vid själva kärnfrågan, nämligen att undervisningen i främst grundskolan, trots alla åtgärder som vidtagits, fortfarande är könsdiskriminerande, även om det är omedvetet. Statsrådet säger att jämställdhetsarbetet är en väsentlig uppgift för skolan. Det är vi alldeles eniga om. Jag skulle vilja tillägga att andra företrädare för statsrådets eget parti ofta talar om jämställdhetsarbetet som om det bara hörde hemma på arbetsmarknaden. Men detta är enligt folkpartiets uppfattning fel. När flickorna och pojkarna skall ut på arbetsmarknaden, kan det nämligen vara för sent att ändra på deras attityder, och då har de redan fått en uppfostran i skolan som är starkt styrande. Vi måste så tidigt som möjligt börja fostra varje individ efter individens personliga förutsättningar, inte efter könet. Statsrådet nämnde också den nya läroplanen för grundskolan och det arbete som jämställdhetskommittén har bedrivit och bedriver på skolområdet. Det är självklart åtgärder som jag tycker är bra; jag har ju faktiskt själv varit med om att ta initiativ till de flesta. Men enligt uppgifter i pressen skall jämställdhetskommittén nu skrotas, och därmed blir det ännu viktigare än tidigare att varje statsråd på sitt område uppmärksammar de här frågorna. Svaret var så undvikande att jag nästan undrar om statsrådet Göransson har läst min fråga ordentligt. Därför vill jag upprepa något av det som stod i frågan — eller som låg i frågan, för att använda ett annat uttryck. Vi är ense om att skolan skall ge eleverna lika del av undervisningen. Men nu visar många olika forskningsresultat att det inte är så i praktiken. Trots god vilja från lärarnas sida och trots alla uttalanden i den nya läroplanen förekommer det att lärarna omedvetet behandlar flickor och pojkar på olika sätt, att de omedvetet faktiskt ägnar mycket mer tid åt undervisningen av pojkar än åt undervisningen av flickor. Det kan vii folkpartiet inte acceptera. Sådant kan inte få fortsätta; något måste göras för att bryta det mönstret. Vi tycker att flickor skall ha lika rätt till extrastimulans i undervisningen som pojkar. Och vi tycker att det är viktigt att se till att åtminstone nästa generation kan få chans till lika behandling av flickor och pojkar i skolan. Jag nämnde i min interpellation flera forskningsresultat som har visat detta, bl.a. forskningar som har gjorts av Inga Wernersson i Göteborg och Jan Einarsson i Malmö. När sådana forskningsresultat kommer fram måste vi reagera. Det är ju faktiskt så att även om lärarna medvetet har gått in för att försöka ge flickor lika mycket tid som pojkarna, har de i många fall misslyckats. Det är inte fråga om medveten könsdiskriminering, men för den skull kan vi inte låta det fortsätta. Vad som däremot måste få fortsätta är forskningen på det här området, så att det också går att diskutera vilka metoder som bör användas för att bryta mönstret. Resultaten av den forskningen måste användas vid lärarutbildning och i vidareutbildning. Därför vill jag fråga om statsrådet Göransson är villig att garantera pengar till fortsatt forskning. Det är alltid tråkigt att behöva tjata, men på det här området är det förmodligen helt nödvändigt om vi skall få några resultat. Statsrådet Göransson har nu en unik chans att bevisa att han menar allvar med att arbetet för jämställdheten är en väsentlig uppgift för skolan, och han bör därför kalla läraroch elevorganisationer liksom Hem och Skola till överläggningar för att aktivera dem att ta upp de här frågorna både centralt och lokalt. Jag skulle gärna vilja höra vilken inställning statsrådet Göransson har till detta förslag. Samtidigt som jag interpellerade väckte folkpartister i många olika kommuner liknande motioner, där de yrkade att den kommunala skolstyrelsen skulle få i uppdrag att undersöka könsdifferentieringen vid kommunens skolor i syfte att tillsammans med Hem och Skola, elevorganisationer och skolans personal lägga fram ett åtgärdsprogram för lika behandling av flickor och pojkar i undervisningen. Från folkpartiets sida menar vi nämligen att man måste angripa sådana här problem inte bara i riksdag och regering utan lika mycket på det lokala planet. Men för att det skall kunna bli resultat är det nödvändigt att fler partier ställer upp. Jag ställer därför ytterligare en fråga: Vill statsrådet Göransson uppmana sina partikolleger utei kommunerna att stödja folkpartiets motionskrav på egna lokala initiativ på dessa områden? Statsrådet hade i sitt svar till mig inga egna initiativ att redovisa. Här finns från folkpartiet ett bra initiativ som jag tycker att statsrådet Göransson skall begrunda.

Herr talman! I det interpellationssvar som jag gav föredrog jag att ge en redovisning med exemplifiering av åtgärder som har vidtagits och som vidtas i skolan. Jag gjorde därutöver ett mycket klart uttalande om vikten av ett jämställdhetsarbete. Men jag tvingas naturligtvis samtidigt, vilket jag faktiskt tror är av värde i detta sammanhang, notera att respekten för mäns och kvinnors lika rättigheter i det här samhället ännu inte är fullt utvecklad. Karin Ahrland säger att jag kanske inte har läst hennesinterpellation, tagit del av den, funderat över vilka konkreta resultat den bör leda till. Jag skall be att få redovisa vad som sägs i en del av hennes interpellation. Karin Ahrland redovisar en undersökning av en pedagogisk forskare i England, Dale Spender. Denna forskare har själv hållit lektioner och bandat dem. Sedan har hon tagit tid på hur mycket undervisningstid som gavs åt pojkar och flickor. Av tio bandade lektioner använde hon som mest 42 90 av tiden till att ha kontakt med flickorna och i genomsnitt 38 20. Pojkarna fick aldrig mindre än 58 20 av hennes tid. Jag ser naturligtvis den redovisningen som en illustration till hur det är, men jag är inte beredd att därav dra den slutsatsen att man skall ge någon form av procentuell föreskrift i läroplanen eller i anvisningarna till lärarna. Det är inte den konkreta åtgärd som man kan vidta. Möjligen kan man åstadkomma något genom att tala om hur förhållandena faktiskt är. Jag tror att iakttagelsen är riktig, och det gäller mycket av det som sägs i interpellationen. I slutet av interpellationen sägs att det inte är rimligt att flickor skall få sämre undervisning bara för att de är flickor. Det är viktigt att detta sägs, att det upprepas och att de människor som har till uppgift att undervisa våra barn verkligen bemödar sig om att få en annan ordning än den som uppenbarligen gäller just nu. Men om man frågar vilka konkreta åtgärder Karin Ahrland väntar sig att vi skall vidta, blir svaret det nästan klassiska: Vi skall ordna en konferens. Jag är inte övertygad om att ytterligare jämställdhetskonferenser löser problemet. Det är kanske bättre att vi låter lärare och andra vara i skolan de dagar de annars skulle vara på konferenser. Slutligen frågar Karin Ahrland om jag vill uppmana mina partivänner i kommunerna att stödja folkpartiinitiativ i dessa frågor. I och för sig hoppas jag att Karin Ahrland har viss förståelse för att jag har ringa benägenhet att be mina partivänner stödja folkpartiet, men jag känner i detta sammanhang av ett alldeles speciellt skäl en viss sympati för framställningen, och det är när jag tittar på fördelningen av ledamöter i riksdagen mellan män och kvinnor. Nr 48 Jag konstarar då att av 21 folkpartister är 3 kvinnor. Därför förstår jag att Måndagen de

Herr talman! Jag beklagar givetvis att jag inte har fler systrar på könsdiskriminefolkpartibänkarna, men folkpartiets manliga riksdagsledamöter vet faktiskt rande skolunderockså ganska mycket om jämställdhet och har under åren lärt sig att driva de visning frågorna mycket bra. Jag litar alltså på de manliga folkpartisterna i denna sak. Däremot var det jag och några till som upptäckte dessa frågor och tog upp dem. Jag fick inget svar på min fråga om statsrådet Göransson ville stödja forskningen på detta område. Statsrådet Göransson sade visserligen inte heller någonting negativt om forskningen, men jag vill faktiskt gärna upprepa frågan: Är statsrådet villig att stödja forskningen? Jag förstod att statsrådet inte ville hålla någon konferens. Jag kan visst inse en del av bekymren med konferenser. De ger inte alltid de resultat som de skall göra. Den gamla jämställdhetsdelegationen, som anordnade många konferenser, använde dem för att berätta för folk vad socialdemokraterna tänkte göra. Jag tror i alla fall att konferenser är en möjlighet. Man kan inte bara se sådant här utan att agera. Hur vill statsrådet göra lärarna medvetna om dessa frågor? Det är ju, att döma av de forskningsresultat som vi båda har sett, alldeles klart att den könsdiskriminering som sker icke är medveten — det sker omedvetet från lärarnas sida. Då får man faktiskt bjuda till och försöka få lärarna på det klara med de problem som här finns. Det borde statsrådet fundera på litet grand. Det räcker inte med klara uttalanden om att arbetet är bra. Man måste faktiskt göra någonting också. Illustrationer av hur förhållandena är har jag gett i min interpellation. Jag ville ha svar på frågor om hur man skall ändra dessa förhållanden, så att det icke fortsätter att vara på detta sätt. Skolan skall faktiskt driva utvecklingen framåt och inte förstärka de mönster som i dag råder, både i riksdagen och i samhället i övrigt. Statsrådet har ett visst ansvar för att driva skolan framåt.
Herr talman! Jag kan försäkra Karin Ahrland att forskningen på detta område är en av de prioriterade forskningsverksamheterna. Den är i själva verket ett ganska gott exempel på den typ av insatser som kan göras. Jag tror att det är viktigt att man tar fram material som visar hur förhållandena faktiskt är. Det fanns sådant material redovisat i interpellationen. Redan bekantgörandet av och spridandet av kunskap om detta material tror jag är ett viktigt incitament till förändringar, eftersom jag utgår från att det i dag hos de allra flesta i detta samhälle faktiskt finns en god vilja att öka jämställdheten. Däremot brister det ibland när det gäller utförandet, bl.a. beroende på konventioner.

Herr talman! Anders Nilsson har frågat vad jag anser om möjligheterna att anordna yrkesinriktad utbildning i Tidaholm och Vara fr.o.m. vårterminen 1983. Efter vad jag erfarit har de båda kommunerna, med tillstyrkan från länsskolnämnden i Skaraborgs län, anhållit om att få anordna tvåårig social servicelinje med start i januari 1983. Det är skolöverstyrelsen som skall ta ställning till kommunernas framställningar inom ramen för de ca 2 000 främst yrkesinriktade platser som regeringen tillskjutit för vårterminen 1983 som ett led i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Jag kan alltså inte göra några uttalanden om vilka beslut SÖ bör fatta, men vill i sammanhanget nämna följande. SÖ har tidigare, enligt vad jag inhämtat, medgivit att social servicelinje fått inrättas i Säffle, en s.k. icke-gymnasieort av samma slag som Tidaholm och Vara och med samma hemtekniska specialkurs som utbyte mot linjen. Tidaholm och Vara har senast i början av november fått avslag från SÖ beträffande inrättande av social servicelinje läsåret 1983/84. Ett skäl för detta torde ha varit att gymnasieutbildningen i princip inte fått utökas på s.k. icke gymnasieorter. Riksdagen har emellertid den 17 november beslutat om att den yrkesinriktade utbildningen skall kunna ökas på sådana orter fr.o.m. den 1 januari 1983 . På det sättet har s.k. icke gymnasieorter jämställts med de större gymnasieorterna, detta som ett led i strävandena att främja den yrkesinriktade utbildningen. Regeringen har den 25 november och den 9 december utfärdat förordningar, som skall göra det möjligt att utöka den yrkesinriktade utbildningen på just orter som Tidaholm och Vara.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det var ett mycket positivt svar. Jag uppfattar det så, att förutsätt ningarna för att starta de aktuella utbildningarna finns. Det är glädjande, Nr 48 speciellt mot bakgrund av den höga arbetslöshet som råder bland ungdomar Måndagen de även i Skaraborgs län, speciellt bland flickor. Det är också angeläget att de 13 december 1982 åtgärder som beslutas kan verkställas snabbt, så att de får avsedd effekt. Tidaholm och Vara har under flera år gjort upprepade framställningar om att få anordna en social servicelinje inom gymnasieskolan. Bakgrunden till framställningarna har bl.a. varit behovet av yrkesutbildad personal för hemsjukvården och äldreomsorgen. Dessa båda omsorger byggs nu ut. Det bör därför finnas relativt goda möjligheter för dem som går denna linje att få arbete efter avslutad utbildning. Båda kommunerna har dessutom en sådan inriktning på gymnasieutbildningen att de flesta linjerna och kurserna, tyvärr, helt domineras av pojkar. Ett bifall till de aktuella ansökningarna skulle därför innebära ett mer varierat utbud av gymnasieutbildningar, och det är välkommet. I och med att kommunerna under flera år ansökt om utbildningarna är också alla förberedelser klara. Lokaler och lärare finns, och behovet av praktikplatser är säkerställt. Såväl socialförvaltningarna som landstinget ställer upp med sådana. Såvitt jag känner till är det endast Tidaholm och Vara kommuner i Skaraborgs län som ligger så långt framme med planeringen att ytterligare utbildningar kan startas vid vårterminens början. Dessa utbildningar skulle således bli det första resultatet i Skaraborgs län med anledning av utbildningsdepartementets avsnitt i proposition 1982/83:50. En viss osäkerhet har emellertid tidigare rått i skolstyrelserna om förutsättningarna för att få starta utbildningarna. I proposition 1982/83:12 sägs följande: ”Om den önskade studievägen finns inom en utbildningssektor som redan är representerad i kommunens gymnasieskola bör länsskolnämnden inom givna länsramar få besluta om kommunen skall få utöka den yrkesinriktade utbildningen.” Såväl Tidaholm som Vara har nu en ettårig hemteknisk utbildning. Den s.k. VSK-sektorn — uttytt vård-social-konsumtion — finns alltså representerad i kommunerna. I och med utbildningsministerns hänvisning till beslutet beträffande Säffle, där likartade förhållanden rådde, uppfattar jag det så, att även Tidaholm och Vara kan anses uppfylla kraven i det avseendet. Jag ber än en gång att få tacka utbildningsministern för svaret.

Herr talman! Jag skall väl tacka för svaret, även om det var mycket dåligt. Vårt samhälle är barnovänligt på många sätt. Olycksfall är i dag det största hotet mot våra barns hälsa och den vanligaste dödsorsaken bland barn över ett års ålder. Detta faktum och många års motioner från vänsterpartiet kommunisterna föranledde den första borgerliga regeringen att tillsätta barnolycksfallsutredningen 1977. Tidigare socialdemokratiska regeringar hade varit helt ointresserade av den här frågan. Barnolycksfallsutredningen, där jag deltog som representant för Hem och Skola, hade till uppgift att arbeta med kartläggning och registrering av barnolyckor, en förbättrad säkerhet när det gäller sådana saker som barn kommer i kontakt med och de miljöer som barn vistas i. Utredningen skulle också lägga fram förslag om hur förebyggande åtgärder kunde samordnas, lokalt och centralt. Det inträffar varje år 320000 barnolycksfall i vårt land. Samhällets kostnader för barnolycksfallen — de kostnader som kan mätas i sådana sammanhang -— beräknas ligga på omkring 720 milj.kr. varje år. 360 barn dör årligen genom olycksfall. Hälften av barnen dör i trafiken och en fjärdedel genom drunkning. Resten av dödsolyckorna fördelar sig på förgiftning, kvävning, brännskador m.m. De olycksfall som inte blir dödsolyckor fördelar sig annorlunda. Trafikolyckorna svarar för 10 96 mot 50 76 som inträffar i eller nära hemmet. Ansvaret för att förebygga olycksfall är starkt splittrat. Nu har barnmiljörådet tillkommit som ett samlande organ på central nivå. Men ute i kommunerna, där det största arbetet måste bedrivas, saknas ansvarigt organ för detta. Utredningen föreslog att samordnande organ mot barnolycksfall skulle finnas. Man kan säga att barnmiljörådet är det i dag. Utredningen föreslog också kommunala statsfinansierade barnsäkerhetskonsulenter. Vidare föreslog utredningen att det skulle finnas barnmiljöombud för bevakning av dessa frågor ute i kommunerna. De sammanlagda årliga kostnaderna för detta viktiga arbete med att förhindra barnolyckor beräknade utredningen till 17 milj.kr. 1979 lämnade utredningen sitt förslag till dåvarande socialministern Gabriel Romanus. Detta är en mycket viktig utredning. Men ännu har ingen proposition, byggd på utredningens förslag, kommit till. Det lär inte göra det heller, att döma av det svar jag fått i dag. Varför tänker man inte fortsätta att förhindra de tragiska barnolyckorna? Det enda som hänt är att barnmiljörådet har inrättats. Det har ersatt det gamla lekmiljörådet. Det är i och för sig bra men räcker inte. Jag förstår inte denna avoghet, denna oginhet från socialdemokratiska regeringars sida att inte driva denna fråga vidare.

Herr talman! Där detta arbete borde bedrivas, ute i kommunerna, sker ingenting. Vi vet att det ute i kommunerna inte finns medel för en sådan här verksamhet. Utredningen föreslog ju att det skulle finnas barnsäkerhetskonsulenter, en ansvarig människa som kunde samordna de åtgärder som behövs på kommunal nivå. Det finns inga barnmiljöombud ute i kommunerna. Det har funnits en viss försöksverksamhet, som har visat mycket goda och positiva resultat, men ute i kommunerna händer ingenting. Det räcker inte att hänvisa till barnmiljörådet, det räcker inte med att hänvisa till en delegation. Här behövs konkreta åtgärder. Och arbetet skall göras ute i kommunerna, ute i bostadsområdena, för det är där olyckorna sker och det är där de största riskerna finns. Jag sitter själv med i barnmiljörådet. Där finns väldigt mycket kunskap samlad. Jag sitter också i barnsäkerhetsrådet. Där finns ett tjugofemtal människor med mycket fin kunskap, representerande olika sektorer i vårt samhälle. Men det viktigaste arbetet, att generera detta nedåt och utåt, görs inte. För att man skall få något resultat på det här området, måste man börja arbeta med detta ute i kommunerna, men det gör man inte. Jag tycker regeringen ansvarar för att arbetet kommer i gång — bl.a. på det utmärkta sätt som utredningen föreslog, genom konsulenter, centralt placerade ute i kommunerna, och genom barnmiljöombud som direkt kan bevaka barnens miljö ute i bostadsområdena.

Herr talman! Arne Fransson har frågat mig när jag avser att tillsätta den av riksdagen förordade utredningen om gränsdragningen mellan de anställdas inflytande och den politiska demokratin inom det kommunala verksamhetsområdet. Mitt svar, som jag lämnar efter samråd med arbetsmarknadsministern, är detta. Riksdagen har i det beslut som Arne Fransson syftar på uttryckligen hänvisat till det material och de överväganden som nya arbetsrättskommittén kan komma att redovisa om gränsdragningen mellan de offentliganställdas förhandlingsrätt och den politiska demokratin. Gränsdragningsfrågan har f. ö. också ett visst samband med det arbete som har bedrivits i kommittén för fortsatt utredning av frågan om medbestämmande för de anställda i kommuner och landsting. Regeringen avser att ta ställning till riksdagens begäran efter det att dessa båda kommittéer har slutfört sina uppdrag. Enligt vad jag har inhämtat skall slutbetänkande i båda fallen lämnas redan före jul.

Herr talman! Jag får tacka kommunministern för svaret på min fråga. Av svaret kan jag inte dra någon annan slutsats än att regeringen för dagen inte har någon klar uppfattning i denna fråga. Jag hade hoppats att få ett klarare besked ifrån kommunministern. När riksdagen hösten 1981 förordade en utredning om gränsdragningen mellan de anställdas inflyttande och den politiska demokratin inom den kommunala verksamheten, baserades detta ställningstagande på motioner och enhälliga uttalanden från kommunförbunden. Kommunförbunden framhöll i sina remissvar över motionerna den osäkerhet som anses föreligga om medbestämmandelagens tillämpningsområde och därmed om förhandlingsskyldighetens omfattning för kommuner och landsting i de enskilda fallen. Riksdagen ställde sig bakom kommunförbundens uppfattning och ansåg att det är otillfredsställande att kommunerna vid dessa avvägningar saknar tillräcklig vägledning genom att frågan om gränsdragningen mot den politiska demokratin blivit så dåligt belyst i förarbetena till medbestämmandelagen. Med tanke på kommunförbundens enhälliga ställningstagande borde stor politisk enighet råda om nödvändigheten av en utredning på området. Så tycks nu inte vara fallet, i varje fall inte på riksplanet, att döma av kommunministerns svar. Jag är medveten om att det kan finnas ett visst samband med pågående utredningsarbete. Dessa utredningar skall, som framgår av kommunministerns svar, i dagarna avlämna sina slutbetänkanden, men jag hade hoppats att kommunministern i sitt svar ändå skulle ange en viljeinriktning, hur han ser Nr 48 på frågorna.

Herr talman! Jag vill litet stillsamt erinra Arne Fransson om innebörden i riksdagens beslut. Där sägs att nya arbetsrättskommitténs betänkande och förslag bör avvaktas innan man ger en närmare inriktning av det begärda utredningsarbetet. Jag har också informerat mig om när de pågående utredningarna tänker lägga fram sina förslag och fått klart för mig att nya arbetsrättskommitténs slutbetänkande överlämnas nu på fredag den 17 december och att kommittén för medbestämmandefrågor lämnar sitt slutbetänkande den 21 december. Med hänsyn till innebörden i riksdagens beslut och att betänkandena kommer att föreligga med det allra snaraste tycker jag att det är rimligt att avvakta dessa innan jag återkommer i frågan.

Herr talman! För bara en vecka sedan varnade jag i denna talarstol på mitt partis vägnar för att de medborgerliga frioch rättigheterna i Sverige höll på att urholkas i en fortlöpande process. Riksdagens konstitutionsutskott medverkar med dagens ärende ännu en gång till förmån för denna urholkning. Nu skall sekretessen vid försäkringskassorna utsträckas. Den som är kund hos försäkringskassan skall inte längre fritt kunna ta del av vad som förekommer i de handlingar som rör hans fall. Myndigheterna har tydligen — som så många gånger förr — upptäckt att människor måste skyddas mot sig själva. De måste skyddas mot att få ta del av uppgifter som rör dem själva. Det skäl som skall kunna åberopas mot en sökande som vill se sina egna handlingar är att en sådan insyn inte är till vederbörandes bästa. Det är illa nog att en sådan bestämmelse finns då det gäller patienthandlingar vid vårdinstitutioner. Den hindrar insyn i ens egna angelägenheter. Den skyddar läkare som gjort subjektiva, ovetenskapliga eller kränkande anteckningar om en patient. Den kan försvåra patientens möjlighet att it.ex. disciplinärenden få förfoga över upplysningar i fallet. Men nu får även tusentals andra tjänstemän rätt att avgöra vad som är kundens bästa och vilka upplysningar kunden skall få ta del av. Hur kom nu denna inskränkning till? Det är en intressant historia. Den kom till därför att Stockholms läns allmänna försäkringskassa begärde det. Försäkringskassan gjorde en framställning om behovet av att minska medborgarnas insyn. Och riksdagens konstitutionsutskott visade naturligtvis den kollegiala solidaritet som är tillbörlig officiella institutioner emellan. Borstar du mig på ryggen, så borstar jag dig. Ingen gör gällande att alla allmänna handlingar kan vara offentliga. Ingen förnekar heller att det kan finnas enstaka fall där sekretessen kanske måste gälla vissa uppgifter om den sökande själv. Däremot är det helt klart att i ett rättssamhälle sådana uppgifter bara bör utgöra sällsynta undantagsfall. Vad som nu sker är något helt annat. Tusenden sinom tusenden tjänstemän, som förfogar över miljoner sakuppgifter om medborgares förhållanden, får plötsligt befogenhet att avgöra vad som är till den sökandes bästa att få veta om sig själv. Jag skulle inte ha sagt något; om en sådan makt utövats av speciella personer med särskild kompetens i offentlighetsrätt. Men här handlar det om en hel kår av tjänstemän, som plötsligt utrustas med befogenheter de tidigare aldrig haft. é Jag skulle heller inte ha uttryckt mig så skarpt, ifall det hade gällt myndigheter som var kända för sin respekt för offentlighetsprincipen och för medborgarnas rättigheter. Så är dess värre inte fallet. Försäkringskassorna och riksförsäkringsverket är tvärtom kända för särdeles tvivelaktiga beslut när det gäller många sjuka och handikappade. De är också närmast ökända för sin höggradiga okänslighet för offentlighetsprincipens krav. Jag vill illustrera detta. Jag har här i min hand en utredning från Arbetsgruppen för ADB och juridik vid juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Den är författad av Mats Hedberg, en av våra få specialister på ADB och offentlighetsrätt. I underlagsarbetet med denna utredning ingick besök hos och korrespondens med diverse myndigheter, däribland försäkringskassan i Stockholms län. Redogörelsen för dessa besök avslöjar dels att kassan vid begäran om offentliga uppgifter begär sökandes namn — vilket strider mot grundlagen —, dels att kassan lämnar sökande uppgift att allt i dess register är sekretessbelagt — vilket dels är lagstridigt, dels är lögn. Utredaren avfattar följande omdöme om försäkringskassans hantering av offentlighetsprincipen: S ”Förvirringen är total. Personalen föréfaller utomordentligt dåligt orienterade i offentlighetslagstiftningen. Sak samma gäller chefspersonerna vid kassan. Kontakten med Riksförsäkringsverket verkar inte ha inneburit något Nr 49 klarläggande av rättsläget. Den dåliga kännedomen av gällande lag bland Tisdagen den personalen är desto mer uppseendeväckande med tanke på det särskilda 14 december 1982 informationsmaterial som RFV distribuerat till personalen hur de skall agera vid förfrågningar om tillgång till offentliga uppgifter. Ändringar i'sekretesslagen Det råder inget tvivel om att kassan är ålagd att tillhandahålla begärda offentliga uppgifter, och dessutom betydligt fler uppgifter än de som slutligen lämnades till mig: adress och namn. Eftersom kassan är skyldig att veta vilka uppgifter som är sekretesskyddade bör det inte medföra något merarbete att selektera de offentliga uppgifterna från de sekretesskyddade. På goda grunder kan jag dock förmoda att någon sådan selektering inte existerar, utan avgörs från fall till fall. Att begära alla uppgifter om en person i ett specificerat register är tillräcklig precisering för att kassan skall kunna identifiera handlingen. Problemet är att man inte gjort någon selektering av offentligt lagrade uppgifter, en brist man försöker dölja genom talet om ”precisering”. Jag noterar, att kassan tydligen regelmässigt anger personnummer på den man kommunicerar med. I brevet jag erhöll fanns mitt eget personnummer angivet, något jag inte uppgivit själv. ——— En besökare har inte bara rätt till anonymitet; myndigheten är dessutom direkt förbjuden att efterforska vem det kan vara.” Det är alltså myndigheter hos vilka dylika förhållanden är rådande, som av konstitutionsutskottets majoritet nu skall ges ökade befogenheter att möta medborgares förfrågningar med krav på sekretess.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

Herr talman! Det är ett viktigt betänkande som vi här behandlar. Jag har begärt en mycket kort taletid med hänsyn till den stora enighet som förelegat, men jag kanske tvingas använda en något längre tid med tanke på Jörn Svenssons anförande. Vad vi i mycket stor utsträckning har sysslat med i utskottet är sekretessen mellan myndigheter. Det är ett förhållande som har vållat problem, dels beroende av bekymmer med lagtillämpningen, dels beroende av de svårigheter som har uppstått inom speciellt integritetskänsliga områden. Jag syftar då på hälsooch sjukvården samt socialtjänsten. På dessa områden är den s.k. generalklausulen, som medger utbyte av information efter en intresseavvägning, inte tillämplig. Det är också dessa problem som tas upp i det regeringsförslag vi nu behandlar och i många motioner. Utskottsbehandlingen har också koncentrerats på detta. I detta sammanhang vill jag påpeka att konstitutionsutskottet redan i första behandlingen genomförde viktiga ändringar för att underlätta 55 samarbetet mellan myndigheter i den enskildes intresse. Det arbetet fullföljs nu genom ytterligare uppmjukningar i de ursprungligen alltför restriktiva reglerna. Det innebär också ett tillmötesgående till flera motionskrav som pekar på hur grannlaga denna intresseavvägning ofta är. Just på grund av att denna vägning mellan behovet av att skydda den enskildes intressen och det demokratiska kravet på öppenhet och insyn i den offentliga verksamheten, hur komplicerad den än är, har utskottet valt att skynda långsamt i fråga om att föreslå förändringar. Här gäller det ju att inte huka sig för tillfälliga opinioner. Samtidigt markerar utskottet att frågorna måste komma igen efter ytterligare utredning. Om dessa huvudprinciper för behandlingen av sekretessfrågorna har vi varit eniga. De två reservationer som knyts till betänkandet jävar inte detta intryck. Vänsterpartiet kommunisterna går mot propositionen i den del som gäller sekretessens giltighet gentemot den enskilde. Jag tycker inte att motsättningen här är så stor som kunde framgå av Jörn Svenssons anförande. Vi delar reservantens, Nils Berndtsons, uppfattning att ett avsteg från principen att den enskilde skall få del av alla uppgifter om sig själv kan tillåtas bara i yttersta undantagsfall. Med den restriktivitet som utmärker lagtexten har utskottet ansett sig kunna godta förslaget, som också har tillstyrkts av praktiskt taget alla remissinstanser. Ytterligare en reservation finns till betänkandet i en liten fråga. Införandet av sekretess för vapenregister har begärts i en moderat motion. Vi har från utskottsmajoritetens sida inte motsatt oss att frågan övervägs inom regeringen, men vi har inte ansett oss böra ge uttryck för någon viljeinriktning, då man här rör sig inom ett ämnesområde där sekretess aldrig tidigare har förekommit. Därmed har vi även i detta sammanhang följt principen att prioritera öppenheten. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Låt mig göra några kommentarer med anledning av Olle Svenssons anförande. När vi senast diskuterade frågan om medborgerlig insyn — det var i förra veckan — försökte jag understryka att det inte handlar bara om formella bestämmelser utan också om den verklighet som finns ute på fältet, ute i administrationen. Vi tycker ofta här i riksdagen — det har jag många belägg för — att vi fattar beslut som kringgärdar medborgarnas rättigheter, som är restriktiva när det gäller att inskränka rättigheterna osv. Det verkar emellertid som om man i riksdagskretsar och i konstitutionsutskottet inte riktigt förstod hur sådant fungerar ute på fältet. Även en synbarligen relativt oskyldig befogenhet att sekretessbelägga saker och ting ute på förvaltningarna har en tendens att missbrukas — inte därför att människor som arbetar där är mer ondskefulla än andra människor i samhället, men därför att det så att säga blir på det sättet, när en människa får makt att avgöra. Och därför att det finns dålig information om offentlighetsrätt får man följder som inte är Nr 49 förutsedda och som man tydligen också här i riksdagen i stor utsträckning är Tisdagen den okunnig om. Man lever i en luftig värld, som är ganska avlägsen från 14 december 1982 verkligheten. Vi bör särskilt beakta detta, menar jag, när det gäller t.ex. försäkringskassorna, där man använder sig av ett ADB-system. Vi vet av erfarenhet att ADB-system hittills har byggts upp utan hänsyn till offentlighetsprincipens krav och att det många gånger är praktiskt omöjligt att uppfylla dessa krav, därför att systemen är upplagda så som de är. De medger inte att man på ett ordentligt sätt selekterar offentliga uppgifter från sekretessbelagda och är över huvud taget tekniskt uppbyggda på ett sätt som försvårar insyn. Det borde vi naturligtvis svara på genom att vara speciellt försiktiga med att utsträcka befogenheter för olika kategorier tjänstemän att gentemot sökande medborgare ha möjlighet att förhindra insyn — speciellt när det gäller människornas egna handlingar, som rör medborgarna själva. Det är denna brist på vakenhet, denna självklara önskan att på en framställning tillmötesgå Stockholms läns allmänna försäkringskassa och vara beredd att utsträcka sekretessen. Jag menar nu inte att det här är någon överväldigande sak — jag vill poängtera det. Jag försöker inte göra en höna av en fjäder. Man jag ser ett samband mellan en rad beslut i liknande riktning, där det handlar om att | inskränka det medborgerliga rörelseutrymmet, att inskränka människors möjligheter att ta del av de uppgifter som finns. I det här fallet är det speciellt känsligt, därför att det är fråga om handlingar som rör människorna själva. Jag är oroad över detta mönster. Jag har påtalat detta gång på gång. Jag har inte sett att man genom studier av den administrativa praktiken har försökt skaffa sig någon kännedom om hur saker och ting egentligen tillämpas som vi sitter här och beslutar om.

Herr talman! Jag är glad över Jörn Svenssons sätt att föra debatten här, att han liksom inte försöker göra en höna av en fjäder och utifrån detta speciella exempel komma med några alltför långtgående omdömen om konstitutionsutskottets vilja. Är det inte ganska bra att vi när det gäller en rad grannlaga avvägningsfrågor — det är ju avvägningsfrågor mellan olika intressen som här kommer in —- i så stor utsträckning ändå har hamnat på öppenhetslinjen? Jag vill understryka att vänsterpartiet kommunisterna numera sitter med i utskottet. De har där medverkat till de skrivningar som har införts beträffande övriga områden. Jag skulle ha kunnat resonera närmare om ett avsnitt av vår behandling, som har berört sekretessfrågor av utomordentlig svårighetsgrad, exempelvis hur man skall lösa frågan om kontakt mellan sjukvård och polismyndigheter. På den punkten tycker jag att vi har visat försiktighet och medvetenhet om hur svår denna avvägning är. 57 När det gäller det speciella fall som berörs i reservationen vill jag peka på att vi har klart markerat att det här rör sig om ett undantagsfall, men att vi ändå vill ha öppenhet, med möjlighet att införa sekretess i de speciella fall som det kan röra sig om. Men detta skall tillämpas med yttersta försiktighet. Om myndigheterna skulle gå en annan väg, har riksdagen möjlighet att återkomma och bli mera restriktiv igen. Vi kommer att följa utvecklingen med uppmärksamhet, det lovar jag.

Herr talman! Olle Svensson frågar om det inte är bra att vi går in för största möjliga öppenhet. Jo, tacka för det — det är vi ju skyldiga att göra enligt grundlagen! Det är faktiskt så att offentlighet skall vara huvudregel och sekretess undantag. Så det är inget märkvärdigt med att man gör det. Jag kan också hålla med om att i betänkandet behandlas sekretessrelationer av något olika slag. Inom hälsooch sjukvården finns naturligtvis ett klart patientintresse, att uppgifter inte skall lämnas ut till vem som helst. Det kan t.o.m. gälla närstående. En ung flicka som har begärt abort och som har föräldrar som är fördomsfulla kan ha anspråk på att uppgifter om henne icke lämnas ut till hennes anhöriga. Men det är inte den typen av integritetsproblem som jag diskuterar här. I den del som jag tog upp berör betänkandet enbart förhållandet mellan medborgare och myndighet. Vad jag reagerat mot är alltså ett utsträckande av sekretessen — varför det skulle vara nödvändigt. Hade det inte varit bättre att arbeta för att sekretessen skulle begränsas där den redan finns, i den speciella relationen mellan medborgare och myndighet? Varför måste sekretessen utsträckas? Vilka egentliga motiv finns härför, annat än att Stockholms läns allmänna försäkringskassa har bett om det? Jag anser inte att det är ett särskilt starkt motiv. Materialet vid försäkringskassorna är intressant ur två synpunkter. Först och främst är det intressant för den sökande, för kunden själv, som har anspråk på att få reda på vilka uppgifter försäkringskassan har om honom eller henne — så att det inte föreligger några felaktiga uppgifter, att inte någon läkare avgett ett subjektivt utlåtande som på något sätt kan vara skadligt eller förnedrande eller som kan leda till rättsförlust eller vad det nu kan handla om. Man har rätt att veta vad som står om en själv i ett sådant register. Det andra intresset är ett mera allmänt medborgerligt intresse. I den mån man inte riskerar att kränka den personliga integriteten bör uppgifterna nämligen alltid vara så offentliga som möjligt, därför att det är av intresse att t.ex. vetenskapliga undersökningar kan fastlägga hur försäkringskassornas praxis varit i olika relationer när det gäller medborgarna, vilken sorts policy man har, osv. Det kan man få en uppfattning om bara om man har tillgång till offentliga massdata. Då kan man göra undersökningar av det slaget. I det fallet har man ju inte intresse av att gå in på den enskildes personliga förhållanden, utan då måste man kunna lämna ut uppgifter på ett sätt som garanterar anonymitet. Det finns alltså ett väsentligt intresse av att hålla på offentlighetsprincipen vid försäkringskassorna. Om jag här, via Mats Hedbergs utredning, har påtalat att det i praxis är Nr 49 ganska dåligt ställt med kunskapen om vad offentlighetsprincipen innebär, Tisdagen den borde det uppkalla konstitutionsutskottets majoritet till större restriktivitet. 14 december 1982 Man borde inte utsträcka sekretessen innan man verkligen tagit reda på hur det förhåller sig. Ändringar i sek
Herr talman! Jag hävdar att lagtexten har utformats med största möjliga restriktivitet och att öppenhet här utan tvivel är en huvudregel. Vidare är det så att vi inte bara har utgått från försäkringskassans framställning. Denna framställning har varit ute på en ganska långtgående remiss, och samtliga remissinstanser har tillstyrkt den.